Fru talman! Yvonne Ruwaida har frågat mig om jag avser att verka för ett fortsatt utbyte mellan den svenska och den pakistanska försvarsmakten. Yvonne Ruwaida har också frågat mig om jag avser att se till att det sker en skärpning av praxis när det gäller svenskt militärt utbyte med andra länder. Jag besvarar de båda frågorna i ett sammanhang. Inom Försvarsdepartementet pågår ett arbete med att se över det internationella samarbetet inom departementets olika verksamhetsområden. Sedan översynen är klar är det min avsikt att göra en prioritering av angelägenhetsgraden i fråga om de internationella kontakterna. Innan detta översynsarbete är klart vill jag inte svara på frågor om enskilda länder.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Det gläder mig att det pågår en översyn. I försvarsministerns svar säger han att han avser att göra en prioritering av angelägenhetsgraden i fråga om de internationella kontakterna. Den fråga som jag tycker att man bör ställa sig är: Vilken typ av militärt utbyte är lämplig, och med vilka länder är militärt utbyte lämpligt? Jag skall ge några exempel på militärt utbyte som jag inte tycker är lämpligt. Bl.a. planerades 1991, enligt ett dokument på Försvarsdepartementet, att en armédelegation från Pakistan under en jägarövning med Norrlands jägarbataljon skulle få tillfälle att studera strid i fjällterräng. Sverige har även skickat officerare på utbildning till Nepal för att träna med de beryktade gurkhasoldaterna. Resan var ett stipendium som delades ut av arméchef Åke Sagrén. Detta hände 1992. Detta är exempel på militära utbyten som jag inte tycker är lämpliga. När det gäller Pakistan bör det också påpekas att det där förekommer grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. De soldater som begår kränkningar eller övergrepp mot civilbefolkningen straffas inte. Sverige medlar ju inte heller i den konflikten eftersom Indien anser att det är en inbördesfråga. Jag vill ha svar på vilka regler som skall gälla för militärt utbyte. Vilken praxis skall vi ha? Kommer försvarsministern att acceptera liknande former av militärt utbyte?
Fru talman! Jag förstår Yvonne Ruwaidas frågor, och jag respekterar dem. Jag har också ställt många frågor själv. Det är en av orsakerna till att vi nu gör ett översynsarbete. När det är klart och jag får se i vilken omfattning vi har internationella kontakter och på vilka nivåer vi har dessa kontakter inom hela Försvarsdepartementets område är det min avsikt, som jag har sagt i frågesvaret, att göra en prioritering. Det är också min avsikt att väga in alla de synpunkter som kan finnas mot kontakterna med olika länder. Yvonne Ruwaida har nu gett mig synpunkter på ett land. Jag är medveten om att Yvonne Ruwaida kommer att återkomma med sina frågor här i riksdagen när översynsarbetet är klart. Då skall jag också svara på dem.
Fru talman! Låt mig tacka för svaret. Jag hoppas verkligen att försvarsministern kommer att ta del av mina synpunkter i sitt arbete. Som försvarsministern sade, kommer jag förmodligen att återkomma när översynsarbetet är färdigt. Jag vill bara påpeka en sak. Jag tycker att man även skall titta på vad Utrikesdepartementet gör. Vi måste se vad man gör på olika sidor. Det får inte bli så att Försvarsdepartementet tittar på det rent militära och inte ser hur Sverige agerar i t.ex. biståndsfrågor eller hur Lena Hjelm-Wallén agerar utrikespolitiskt. Det hör faktiskt ihop med den typ av militärt utbyte som vi vill ha.

Fru talman! Birgit Henriksson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att få en uppfattning av och kunna förhindra överförskrivningar av läkemedel. Bakgrunden till frågan är rapporter från bl.a. poliser, socialarbetare och sjukhus om att ett omfattande missbruk bland ungdomar håller på att sprida sig. Missbruket består bl.a. i att man blandar sömnmedel med alkohol. Jag delar Birgit Henrikssons oro vad gäller dessa rapporter. Ansvaret för att minska möjligheterna för ungdomar att få tillgång till bl.a. sömnmedel vilar på många. Hur dessa preparat kommer i ungdomars händer är inte alltid till alla delar klarlagt, men vissa vägar är kända. Receptförfalskningar, besök hos flera läkare som på "falska" symtombeskrivningar skriver ut måttliga mängder, läkare som förskriver större doser än vad som är medicinskt motiverat, köp av dessa läkemedel i länder där de är mer lättillgängliga än i Sverige och tillgrepp av föräldrars eller andra närståendes läkemedel är vägar som nämnts. Läkarkåren har ett ansvar att följa de riktlinjer om återhållsam förskrivning av denna läkemedelsgrupp som Socialstyrelsens Allmänna råd och Läkemedelsverkets rekommendationer anger. Riktlinjerna tydliggörs för övrigt också i de s.k. FASS-texterna till dessa läkemedel. Även läkemedelskommittérnas rekommendationer går i samma riktning. Att granska och klandra felaktiga förskrivningar är en viktig tillsynsuppgift för Socialstyrelsen, som också utreder dessa frågor. Det leder ibland till att läkare efter Socialstyrelsens yrkande förlorar sin förskrivningsrätt för denna läkemedelsgrupp och i enstaka fall t.o.m. till att legitimationen återkallas. Socialstyrelsen har också informerat mig om att ett samarbete pågår mellan Läkarförbundet och Socialstyrelsen för att finna nya och mer effektiva lösningar på frågan om läkare som utan medicinsk grund förskriver narkotiska preparat. Det ligger också ett stort ansvar hos föräldrar och andra, som fått ångestdämpande och sömnförstärkande medel utskrivna till sig, att förhindra att medlen kommer i händerna på obehöriga. Vad gäller receptförfalskningar kommer de förhoppningsvis att minska när Läkemedelsverket inom kort fastställer en s.k. säkerhetsblankett för denna grupp av läkemedel. Jag är också mycket oroad över att alkoholbruket tycks öka långt ner i åldrarna. Jag är oroad över att blandmissbruket verkar bli allt vanligare. Denna negativa utveckling måste brytas. Regeringen har tagit initiativ för att initiera kommunala alkoholpolitiska handlingsprogram som direkt syftar till att förhindra alkohol och drogmissbruk hos ungdomar. För innevarande budgetår har 75 miljoner kronor anslagits för olika alkohol och drogpolitiska åtgärder. Vi måste alla engagera oss i frågor kring ungdomars alkohol och drogmissbruk. När socialförsäkringsminister Anna Hedborg och jag själv reser runt i kommunerna tar vi numera med oss ett informationsmaterial om ungdomars alkohol och drogmissbruk med exempel på åtgärder mot missbruket. Vi begär en stunds överläggningar med de ansvariga i kommunen för att diskutera vad som kan göras för att hejda uppgången av ungdomars alkoholkonsumtion och missbruk. Att aktivt delta i debatten om alkohol och drogmissbruk är något som jag rekommenderar alla att göra.

Fru talman! Krister Örnfjäder har frågat mig hur långt man kommit från regeringens sida i beredningen av ärendet gällande Arlandabanan. Bakgrunden till frågan är att regeringen den 22 17 februari 1995, alltså i fredags, förhandlingsresultatet till regeringen.

Järnvägstrafiken, såväl regionalt som interregionalt, kan samordnas och integreras med trafiken på Arlandabanan. Detta ger förutsättningar för en stabil och långsiktig utveckling av tågtrafiksystemet i hela regionen. Förhandlingsmannens förslag till överenskommelse mellan parterna skall nu skyndsamt granskas av berörda departement och beredas inom regeringen.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka kommunikationsministern för svaret. När den borgerliga regeringen beslutade att skriva avtal med Arlanda Linkkonsortiet innehöll avtalet många delar som var direkt dåliga för både resenärer och för samhället i dess helhet. När vi nu kan se förhandlingsresultatet tycker jag att kommunikationsministern och regeringens förhandlare har lyckats mycket bra med detta dåliga avtal som utgångspunkt. För mig som bor utanför storstadsområdet och många gånger är hänvisad till tågtrafik när jag har behov av att ta mig till Arlanda är det en nödvändighet att kunna göra det på bästa möjliga sätt. Detta är till fördel både för tågtrafiken och för flygtrafiken i dess helhet. Med hänsyn till det resultat som redan uppnåtts hoppas, och tror, jag att det som nu skall hända kommer att ske på ett lika positivt sätt som när det gäller det som redan är gjort. Avslutningsvis vill jag gratulera till uppnådda resultat och samtidigt tacka för svaret.

Fru talman!

För att förverkliga detta skall EU bl.a. stödja satsningar på projekt av gemensamt intresse och ställa upp riktlinjer, prioriteringar m.m. för de åtgärder som förutses för de alleuropeiska nätverken. Som nybliven medlem i EU har arbetet med att definiera vilka delar av den svenska transportinfrastrukturen som skall ingå i det transeuropeiska nätverket just påbörjats. En svensk utgångspunkt är att de svenska delarna av nätverket dels skall omfatta hela landet, dels skall vara vägar, järnvägar m.m. av gemensamt intresse för EU. För att snabbt få i gång utbyggnaden av de mest angelägna projekten i det transeuropeiska nätverket har en lista på 14 projekt tagits fram i EU. Genom ett gemensamt agerande från Sverige, Norge och Finland har vi lyckats få med den nordiska triangeln som ett av de 14 projekten. Den nordiska triangeln skall binda ihop Helsingfors, Stockholm, Oslo och Köpenhamn med goda kommunikationer. Mina ansträngningar koncentreras nu på kort sikt på att komplettera och fördjupa argumentationen kring nödvändigheten av EU:s stöd i detta projekt och i Öresundsförbindelsen. Andra projekt kommer, i den mån de kommer att ingå i det transeuropeiska nätverket, att behandlas i enlighet med de riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska nätverket som för närvarande behandlas av det europeiska parlamentet och ministerrådet.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tycker dock att svaret innehållsligt i huvudsak var tunt. Jag noterar att Ines Uusmann när det gäller infrastruktursatsningar understryker att det skall vara projekt av intresse för ett alleuropeiskt nät. Det måste rimligen betyda att man inte ensidigt stirrar sig blind på t.ex. Västeuropa och EU-länderna i första hand. I slutet av svaret säger Ines Uusmann: "Andra projekt kommer, i den mån de kommer att ingå i det transeuropeiska nätverket, att behandlas i enlighet med de riktlinjer för utvecklingen av det transeuropeiska nätverket som för närvarande behandlas av det europeiska parlamenetet och ministerrådet." Men har inte kommunikationsministern och Sveriges regering egna synpunkter och argument i frågan? Här säger kommunikationsministern "i den mån de kommer att ingå", men det finns väl här utrymme för att starkt argumentera för något som man tror på. Jag menar att det borde vara en självklarhet att det skall finnas något slags balans i de projekt som vi från svensk sida för fram. Hur kan det alltså komma sig att det bara är projekt med tyngdpunkten på södra Sverige som är listade här? Risken är stor, menar jag, att en sådan här prioritering förstärker de stora regionala skillnader som funnits, och som fortfarande finns, i Sverige när det gäller synen på EU. Ju längre norrut man kommer, desto mera kritisk blir ju opinionen. Om EU:s strukturfonder på detta sätt förstärker regionala obalanser är jag rädd för att de obalanser som finns i vår syn på EU också förstärks. Jag tror att det vore olyckligt för landet, inte minst när vi går in för parlamentsval till EU och EU:s regeringskonferens 1996.
Fru talman! Det är bra att jag får en chans att svara här. Jag tror nämligen att det råder ett missförstånd när det gäller det transeuropeiska nätverket i dess helhet samt de förslag som nu finns på den prioriterade listan. Av de projekt som den s.k. Christophersengruppen tog fram handlade det vid det aktuella tillfället om 14 projekt. Däri fanns två projekt som berörde Sverige: Öresundsbron och den nordiska triangeln projekt som skulle finansieras inom de närmaste två åren, enligt den prioriterade listan i Christophersengruppen. Vidare fortsätter man arbetet med det transeuropeiska nätverket - som ett resultat av toppmötet i Essen i december förra året. Nu avser man att ta fram projekt som skall finansieras från 1995 t.o.m. 1999. I det arbetet deltar vi. Jag talar i svaret om projekt som i någon mån kommer att ingå i det transeuropeiska nätverket. Självklart kommer den svenska uppfattningen att redovisas. Vi ingår ju nu som medlemmar i EU och har naturligtvis samma syn som andra länder har - våra projekt skall alltså ingå här. Ingen annan avgör vilka projekt som skall föras fram eller inte. Därmed inte sagt att vi från svensk sida har avgjort vilka projekt som kommer att föras fram i nästa omgång. Den diskussionen och den beredningen pågår under våren och sommaren.
Fru talman! För att göra en välvillig tolkning vill jag säga att man kan hoppas att Ines Uusmann är beredd att i fortsättningen prioritera också projekt i andra delar av landet. Svaret är emellertid litet kryptisk på den punkten i den meningen att det här på något sätt skulle finnas med i Christophersengruppens arbete. Man kan ju slås av misstanken att det rent av är så att infrastrukturpengar från EU skall bli en räddningsplanka för det Öresundsbroprojekt som nu - det blir ju allt tydligare - inte visar sig hålla vare sig företagsekonomiskt eller miljömässigt. De kalkyler som har gjorts för Öresundsbroprojektet bygger på helt andra räntenivåer än de som i dag står till buds. Tydligen är detta ett projekt som med regeringens goda minne till varje pris skall genomföras. Citytunneln i Malmö ingår plötsligt, såvitt jag förstår, i Öresundsbroprojektet. Då är det väl ännu mer uppenbart att det inte finns några seriösa kalkyler som tyder på att projektet från ekonomisk synpunkt skulle vara rimligt. Menar Ines Uusmann att man i alla fall skall fullfölja dessa projekt med infrastrukturpengar från EU, trots att det egentligen inte är vare sig lönsamt eller riktigt?
Fru talman! Öresundsbroprojektet ingår i Christophersengruppens prioriterade lista tillsammans med den nordiska triangeln. Frågan gällde, som jag uppfattade den, hur vi skall se på ytterligare projekt som kommer under nästa period så att säga. Jag menar att det är för tidigt att i dag ge löften om vilka järvägs och vägprojekt som det från svensk sida kan komma att bli aktuellt att prioritera. Den frågan kan jag inte besvara i dag. Jag har redovisat ett antal principer för hur det här arbetet går till.
Fru talman! Jag blir inte riktigt klok på vad som menas. Ines Uusmann säger att projekten på något sätt med automatik ingår sedan tidigare. Det skulle vara ett slags arvegods. Men samtidigt har det ju sagts att de svenska synpunkterna på detta skall redovisas i slutet av februari. Således måste det väl finnas något utrymme för egna synpunkter och argument samt eget tyckande från den svenska regeringens sida. Skall t.ex. Öresundsbroprojektet och Citytunneln till varje pris genomföras, även om det visar sig vara orimligt från ekonomisk synpunkt - och då med infrastrukturpengar från EU? Jag tycker inte att det är en rimlig politik, och jag hoppas att Ines Uusmann intar samma ståndpunkt.
Fru talman! När det gäller Öresundsbroprojektet kan vi naturligtvis ta en diskussion om finansieringen. Men frågan gällde inte den saken. Att Öresundsbroprojektet ingår i de 14 prioriterade projekten betyder att Öresundsbron är en del av det viktiga alleuropeiska nätverket. Om vi sedan kan få några ecu, eculetter, kronor eller vad det kan innebära till Öresundsbron är väl det gott och väl. I det avseendet kommer saken mer att handla om att konsortiet kan uppta lån via Europeiska investeringsbanken än att vi skulle få några direkta bidrag. Vi är trots allt ett land som kan finansiera de här sakerna ganska bra själva.
Fru talman! Ines Uusmann upprepar att detta är en viktig del, med någon sorts automatik, men undviker sorgfälligt ekonomin. Såvitt jag kan förstå talar i dag alla seriösa ekonomiska bedömare om att detta håller på att gå över styr ekonomiskt. Då vill jag gärna ha ett besked: Är det rimligt att fullfölja detta till varje pris, oavsett om det är framtida generationer som skall vara med och betala? Jag tycker att min fråga kvarstår: Är regeringen beredd att ha några egna synpunkter och göra något slags egen prioritering, eller hänvisar man bara till att detta med någon slags automatik ingår i Christophersengruppens arbete? Jag tycker att det vore rimligt, om vi nu är medlemmar, att vi har egna synpunkter och ställer egna krav från svensk sida.
Fru talman! Jag avstår från att recensera alla seriösa bedömare. Det finns, som jag upplever det, många seriösa bedömare som talar om att det samhällsekonomiskt faktiskt är ganska vettigt att bygga en Öresundsförbindelse. Den diskussionen tycker jag att vi kan avsluta där. Sverige har fört fram, och gör det fortfarande, att både den nordiska triangeln och Öresundsbron är för oss mycket viktiga projekt som skall ingå i det alleuropeiska nätverket.

Fru talman! Andreas Carlgren har frågat mig om jag är beredd att framlägga det bakgrundsmaterial som visar att avvecklingen av CSN-kortet har så obetydliga konsekvenser att det inte ens behöver redovisas i Utbildningsdepartementets bilaga till budgetpropositionen. Kraven på besparingar inom Utbildningsdepartementets område har inneburit svåra avvägningar. Ett slopande av subventionen till de studerandes tåg och flygresor är bättre, enligt vår uppfattning, än att dra ned på studiemedlen eller antalet utbildningsplatser. Resekostnaderna för de studerande varierar givetvis beroende på de studerandes individuella förhållanden och deras behov och intresse av att resa. En redovisning av konsekvenserna av regeringens förslag härvidlag skulle närmast få formen av exemplifieringar. Sådana beräkningar fyller knappast någon funktion för riksdagens ställningstagande. Frågan behandlas nu i utbildningsutskottet, och departementet har inte fått någon förfrågan från utskottet om ytterligare underlag. Jag vill tillägga att ett slopande av subventionen inte behöver innebära att de studerandes rabattmöjligheter försvinner. Det är fullt möjligt för trafikföretagen att tillsammans med CSN komma överens om någon annan form av rabattsystem än det nuvarande. Jag vill tillfoga att jag har erfarit från CSN att man för sådana diskussioner med trafikföretagen.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Bakgrunden till min fråga är att regeringen föreslår en nedskärning med stora konsekvenser för många studenter. Det är en nedskärning som avfärdas på några rader, en nedskärning som man inte på något sätt redovisar konsekvenserna av. Ministerns svar innebär att han inte alls utesluter allvarliga konsekvenser. Det är bara så att det inte går att förutse dem på departementet. Nu finns det däremot möjlighet för många i riksdagen att förutse konsekvenserna. Jag har med stort intresse läst vad som har sagts i olika motioner i riksdagen i den här frågan. Man redovisar från många län mycket allvarliga konsekvenser. I t.ex. Norrbotten rekryterar högskolan i Luleå hälften av sina civilingenjörsstudenter från Syd och Mellansverige. Carl Thams partivän Lars U Granberg har som första namn undertecknat en motion där han säger att den sociala snedrekryteringen är stor i norra Sverige. I Norrbotten, Västerbotten, inlandet, på landsbygden och i delar av landet där högskolan inte är grannbygden finns stora mänskliga resurser som kommer att gå till spillo. På samma sätt redovisas konsekvenser från Västerbotten, Umeå universitet, från Jämtland, Mitthögskolan i Östersund, från Västernorrland, Statens skola för vuxna i Härnösand. Runt om i landet finns dessa konsekvenser. De bedöms av Carl Thams partikamrater här i riksdagen som mycket allvarliga. Frågan är dels hur Carl Tham tänker ta hänsyn till den kunskapen, dels om Carl Tham tänker lyssna alls på de invändningarna.
Fru talman! Studenternas organisationer har fullt naturligt drivit en intensiv kampanj för att behålla denna förmån. Jag finner inte det onaturligt. Men jag är lika säker på att om regeringen hade föreslagit en annan besparing, skulle man ha drivit en lika intensiv kampanj mot den. Påståendena om att avskaffandet av studenternas reserabatter skulle innebära att stora mänskliga resurser går till spillo anser jag fullständigt överdrivna. I övrigt behandlas denna fråga i utbildningsutskottet och kommer, när utbildningsutskottets betänkande föreligger, att diskuteras i denna kammare. Andreas Carlgren kommer då sannolikt att få tillfälle att på nytt lufta sina argument. Jag kan inte se att debatten just nu fyller någon ytterligare funktion.
Fru talman! Det är bra att utbildningsministern informerar mig om att jag, som sitter i utbildningsutskottet, just behandlar den här frågan. Det stämmer. Det var också en del av anledningen till att jag ställde frågan till utbildningsministern. Våren 1994 uttalade riksdagen att "regeringen skyndsamt närmare bör låta utreda möjligheterna till ett samordnat system för resesubventioner inom olika slag av utbildningsverksamhet m.m." Carl Tham återger detta i sin proposition, men utesluter orden att det skall göras skyndsamt och att det skall utredas närmare. Frågan är: Är det här utredningsuppdraget någonting som Carl Tham tänker fullfölja, eller är avskaffandet av CSN-kortet steget för Carl Tham? Är det på det sättet Carl Tham utreder, att helt enkelt avskaffa det som riksdagen ville att ministern skulle utreda?
Fru talman! Regeringen har lagt fram en proposition. Den behandlas i sedvanlig ordning av riksdagen. När riksdagens beslut är fattat kommer regeringen att vidta de åtgärder som regeringen i så fall bedömer som nödvändiga.
Fru talman! Det framgår mycket tydligt att Carl Tham inte kan redovisa konsekvenserna av sitt förslag. Carl Tham tycker att debatten inte borde föras i riksdagen nu, utan senare. Carl Tham vill inte svara på om han tänker fullfölja riksdagens beslut. Det vore bättre att Carl Tham gav besked på den punkten än att jag skall behöva ställa en ny fråga som berör precis det område som jag nu ställt frågan om. Carl Thams partikamrater har redovisat konsekvenserna mycket tydligt på flera punkter i sina motioner här i riksdagen. Carl Tham säger att de delvis är mycket konstiga och han avfärdar dem. Det är för mig ett konstigt sätt att handlägga frågan, om det är utbildningsministern som talar här.

Fru talman! Annika Jonsell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att en styrelse för en högskoleenhet själv inte skall kunna ge och ta bort kårstatus utan kårens medverkan. Enligt förordningen om studerandekårer, nationer och studentföreningar för fakultet skall den som studerar vid en statlig högskoleenhet vara medlem i den studerandekår som finns vid enheten. Studerandekår är den studerandesammanslutning som högskolestyrelsen efter särskild ansökan har godkänt som obligatorisk studerandekår. Godkännandet kan alltså inte ges utan sammanslutningens medverkan. När det blir aktuellt att besluta att en sammanslutning inte längre skall vara obligatorisk kår, skall högskolestyrelsen tillämpa vanliga förvaltningsrättsliga regler. Det är en fråga för den självständiga myndigheten att avgöra på vilka grunder den fattar beslut. Det ankommer således på högskolestyrelsen att avgöra om det finns tillräckliga skäl för att en sammanslutning inte längre skall vara obligatorisk kår. Det är dock väl sörjt för rättssäkerheten eftersom beslut av styrelsen kan överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Jag kan inte se att det behövs några ändringar av gällande regler.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga var att riksdagen under den förra mandatperioden beslutade att kårobligatoriet skulle avvecklas. En hel del studentkårer började som konsekvens av detta att omorganisera sin verksamhet för att passa ett system utan obligatorium. Så gjorde t.ex. Lunds studentkår, som nu har börjat dela upp sin kår. Man vill avveckla denna och i stället ha åtta fakultetskårer. Det därefter fattade beslutet att kårobligatoriet skall kvarstå får, som jag ser det, vissa orimliga konsekvenser. Man kan fråga sig vilken roll universitetsledningen får. Den skall ju avgöra vilka kårer som skall ha kårstatus och vilka som inte skall ha det. Jag är glad över beskedet i svaret att högskolestyrelsen bara efter särskild ansökan kan godkänna en ny studerandekår. Däremot tycker jag inte att det är bra att här få höra att det är en fråga för den självständiga myndigheten, universitetsstyrelsen, att avgöra på vilka grunder en kår inte längre skall vara obligatorisk kår. Jag tycker att det ger en orimlig makt åt universitetets styrelse.
Fru talman! Det system som har införts för det svenska universitetsväsendet och som till stora delar kom till under den föregående regeringen innebär ju att universiteten och högskolorna självständigt fattar beslut i alla centrala förvaltningsrättsliga spörsmål, och detta är ett sådant. Jag varken kan eller får inskrida i en sådan beslutshantering. Om styrelsen skulle fatta ett beslut som någon eller några vid universitetet anser vara felaktigt, kan styrelsens beslut överklagas hos Överklagandenämnden för högskolan. Jag menar därför att det är väl sörjt för rättssäkerheten. Jag tror inte att det vore en lycklig ordning att ett sådant här beslut, som är en tillämpning av förvaltningsrätten, skulle läggas hos regeringen.
Fru talman! Jag tänker här närmast på eventuella fall där en studentkår är mycket tillmötesgående mot universitetsledningen medan en annan studentkår står litet mera för studenternas rättigheter, på ett sätt som inte alla gånger överensstämmer med universitetsledningens syn. Om det då blir motpartens, universitetsledningens, uppgift att avgöra vem som är den rätta företrädaren för studenterna, får det orimliga konsekvenser. Man kan jämföra med vad som gäller för fackförbunden inom arbetslivet. Om det hade varit arbetsgivarnas sak att avgöra vilka som skulle vara deras rätta motparter, fackförbund som går emot arbetsgivarna i centrala frågor eller sådana som är litet mindre självständiga, skulle det få orimliga konsekvenser.
Fru talman! Det måste föreligga något missförstånd. Det är inte så att en högskolestyrelse utan vidare plötsligt kan besluta om att avskaffa en studentkårs status som obligatorisk studerandekår. Jag har här sagt att det föreligger förvaltningsrättsliga regler som högskolestyrelsen skall tillämpa. Jag kan därför inte se att jämförelsen med den fackliga verksamheten i det här avseendet är riktigt relevant. En högskolestyrelse kan inte välja en studentkår bara därför att denna så att säga faller den bäst i smaken, utan den måste följa de förvaltningsrättsliga reglerna. Jag har ingen anledning att betvivla att Lunds universitets styrelse kommer att göra det.

Fru talman! Elving Andersson har frågat mig om jag är beredd att medverka till en regeländring som möjliggör ersättning till fiskare de dagar eller den tid de på grund av ransonering inte kan fullgöra sin arbetsuppgift. När det gäller arbetslöshetsersättningen krävs det normalt av en företagare att han helt skall ha upphört med sin verksamhet som företagare. Från den huvudregeln finns det två undantag: fiskare och vissa åkare. Före Sveriges inträde i EU gällde att ett fartygsbidrag med högst 2 000 kr per fartyg och arbetsdag fick lämnas till fiskeföretag som på grund av förbud mot fortsatt havsfiske fått likvidetssvårigheter. Detsamma gällde för fiskeföretag som på grund av minskade fångstmöjligheter gjorde uppehåll i fisket. Genom regeringsbeslut var det möjligt att under tid då sådant fartygsbidrag lämnades också få arbetslöshetsersättning. I och med Sveriges inträde i EU har de situationer då fartygsbidrag kan lämnas ändrats till att gälla tillfälliga avbrott i havsfisket som beslutats på grund av oförutsedda och enstaka händelser av främst biologisk natur. Frågor om fartygsbidrag prövas av Sveriges fiskares arbetslöshetskassa. Regeringen planerar att inom de närmaste veckorna besluta om att arbetslöshetsersättning kan utbetalas av arbetslöshetskassan enligt de nya förutsättningarna. Statskontoret lämnade i december 1994 en rapport som tog upp flera aspekter på fiskares arbetslöshetsersättning. Rapporten har nyligen remissbehandlats och är nu under beredning i Jordbruksdepartementet.
Fru talman! Låt mig först tacka arbetsmarknadsministern för svaret på frågan. Sveriges fiskares arbetslöshetskassa berörs av flera problemområden. Ett av dem gäller de svårigheter som man kan ha att uppfylla arbetsvillkoret därför att det förekommer diverse avbrott i verksamheten. Ett annat berör lägen med ransonering. När fiskekvoterna håller på att bli uttagna måste fartygen vissa dagar ligga i hamn. Det senaste problemområdet är EU:s regelverk. Det råder stor osäkerhet inom fiskarkåren och inom fiskarnas a-kassa om vad som kommer att gälla när kvoten, framför allt vad gäller torsk, är uppfiskad, vilket enligt vad man räknar med skall ske i mars-april. Det finns en uppenbar risk att om det blir en mycket restriktiv tolkning av bestämmelserna, kommer ett antal fiskare helt enkelt att tvingas gå i konkurs. Arbetsmarknadsministern säger i sitt svar egentligen ingenting i sakfrågan. Han gör bara den kommentaren att man inom de närmaste veckorna skall ta ett beslut. Jag kan i och för sig förstå att arbetsmarknadsministern inte kan föregripa ett regeringsbeslut, men jag skulle ändå vilja att arbetsmarknadsministern deklarerade någon form av ambition i ärendet. Han kunde t.ex. säga att regeringen åtminstone har ambitionen att finna en lösning som innebär att man inte genom en stelbent regeltillämpning tvingar en mängd fiskeföretag i konkurs, oavsett om det gäller EU regler eller nationella regler.

Fru talman! Vi kommer att försöka se till att våra fiskare får samma behandling som fiskarna i andra länder. Så mycket kan jag lova. Om vi då använder arbetslöshetsförsäkringen eller ett näringsstöd via Jordbruksdepartementet är av underordnad betydelse. Det viktigaste är att man kan konkurrera på lika villkor.
Fru talman! Jag tackar för denna, som jag tycker, positiva deklaration. Vi skall bägge följa denna fråga. Vi kanske får anledning att återkomma.

Fru talman! Dan Ericsson har frågat mig vilken hållning den svenska regeringen har inför Nordsjöministermötet avseende avvecklingen av långlivade bioackumulerbara ämnen. Den fjärde Nordsjökonferensen kommer att hållas på ministernivå i Esbjerg i Danmark i juni månad. Arbetet med att förbereda konferensen pågår för närvarande med stor intensitet. Ett flertal förberedande möten har redan hållits bl.a. för att följa upp resultatet från tidigare konferenser. Sverige fäster självfallet mycket stor vikt vid miljösituationen i våra omgivande hav. Särskilt väsentligt är det regionala samarbetet inom Nordsjökonferensen och inom de marina konventionerna, dvs. Helsingforskonventionen om skydd av den marina miljön i 1984, 1987 och 1990, har i hög grad blivit ledande för arbetet mot havsföroreningar både i Nordostatlanten och i Östersjön. Vid dessa ministerkonferenser har det fattats beslut om gemensamma åtaganden om t.ex. reduktioner av närsalter och andra farliga ämnen. Dessa beslut har sedermera även tagits inom de marina konventionerna. 1992 var ministrarna överens om att utsläppen av toxiska persistenta och bioackumulerbara ämnen skall reduceras till år 2000 till nivåer som icke är skadliga för människan eller naturen, och på sikt skall utsläppen upphöra helt. Som exempel nämndes de organohalogenerade ämnena. Redan 1991 ställde sig den svenska riksdagen bakom det långsiktiga målet om att utsläppen av stabila organiska och miljöskadliga ämnen inte skall få förekomma i miljön. Utsläppen av stabila organiska ämnen skall begränsas så att de till sekelskiftet nått en sådan nivå att miljön inte tar skada. På sikt skall utsläppen av stabila organiska miljögifter upphöra. De svenska målen ligger fast, och jag kan försäkra Dan Ericsson om att Sverige kommer att aktivt driva denna fråga i förberedelsearbetet inför och vid den fjärde
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Bakgrunden till frågan är att Sverige tidigare har agerat för att eliminera utsläppen av långlivade giftiga bioackumulativa ämnen. Man har då lagt en särskild tonvikt vid halogenerade ämnen. Just nu pågår, precis som ministern sade, ett förberedelsearbete inför Nordsjöministermötet i Köpenhamn. Om jag har uppfattat saken rätt står striden mellan de länder som inte vill göra någonting alls - man kan exemplifiera med Storbritannien - och de länder som vill göra någonting mycket konkret, såsom Holland. De senare vill få fram en lista på vilka ämnen som skall avvecklas och när det skall ske. Enligt de uppgifter jag har fått har inte Sverige i dessa förberedande samtal anslutit sig till den hårdare linjen, som jag skulle önska. Det är därför jag har ställt en fråga om den svenska hållningen. Sverige har enligt ett frågesvar från Nordiska ministerrådet intagit en avvisande hållning till ett juridiskt bindande avtal till skydd mot förorening av haven från landbaserade källor. Det har skett i förberedelsearbetet inför en global konvention, som kommer upp vid en särskild FN-konferens i Washington senare i år. Det var dessa två informationer sammantaget som gjorde att jag började undra om den nuvarande regeringens uppfattning i dessa frågor. Det gäller att inte tappa tempo utan att fortsätta driva på. Det är nästan som vanligt när Anna Lindh och jag debatterar. Det ser ut som om vi är överens om miljöengagemanget. Men jag tror att det vore bra om Anna Lindh verkligen ville undanröja oklarheterna i denna fråga om båda dessa punkter, både inför Nordsjöministerkonferensen och FN-konferensen i Washington, och säga att Sverige verkligen skall gå i bräschen för att få till bindande överenskommelser om avveckling av bioackumulativa ämnen.
Fru talman! Jag skall gärna undanröja tvivelsmålen. Jag tror att Dan Ericsson och jag är överens men att Dan Ericsson har blandat ihop äpplen och päron i denna fråga. Vi är inte emot en global konvention. Det som har hänt är att vi i det nordiska arbetet har diskuterat vilka konventioner man i första hand skall få till stånd. Det har då funnits en ganska stark överensstämmelse mellan många länder om att det mest bindande, det mest effektiva och verkningsfulla är om man i första hand arbetar med regionala konventioner. Vi kan alltså ställa upp på en global konvention också, men vi vill i första hand ha regionala konventioner. Vi tror att det är mer verkningsfullt. Det är därför vi i de nordiska länderna har haft litet olika uppfattningar. Sverige har där haft samma uppfattning som många av de andra länder som följer den hårdare linjen, som Dan Ericsson beskriver det. Det vi vill ha är en bättre uppföljning och en bättre kontroll. Vi vill gärna se regionala konventioner. Vi vill få en ordentlig utvärdering av spridning och effekter av dessa ämnen, som så småningom kanske också leder fram till en global konvention. Vi tror att detta är det effektivaste och bästa sättet att nå konkreta resultat.
Fru talman! Det är möjligt att vi diskuterar äpplen och päron och kanske litet olika tågordningar och prioriteringar. Men om det är som ministern nu säger, att det är de regionala konventionerna som är det centrala och det viktiga och att vi sedan kanske kan gå vidare globalt, måste jag ändå ställa några frågor om det som står i frågesvaret. Ministern säger där att utsläppen av stabila organiska miljögifter skall upphöra helt på sikt. Hur är det i det konkreta arbetet inför Nordsjöministerkonferensen? Hur ställer man sig till Hollands förslag om en konkret lista med tidsangivelser för när man skall ha avvecklat och fasat ut dessa ämnen? I frågesvaret talas om avveckling på sikt. Det är en liten skillnad mellan det och konkreta förslag som innebär att vi ser att dessa ämnen försvinner. Om vi inte får till dessa regionala konventioner är det svårt att gå vidare till det globala perspektivet.
Fru talman! Jag kan inte här i talarstolen gå igenom de olika ländernas respektive förslag. Däremot kan jag återigen säga att Sverige kommer att gå på den stränga linjen när det gäller utsläppen. Den enda tvistefrågan vi har haft har varit diskussionen om huruvida man i första hand skall försöka få till stånd en global konvention eller inte. Det har inte varit någon stor tvistefråga. När det gäller att ha så stränga regler som möjligt tillhör Sverige naturligtvis de pådrivande.
Fru talman! Vi kanske inte skall förlänga debatten. Det verkar som om ministern och jag är överens. Vi skall hålla den stränga linjen när det gäller utsläppen. Jag hoppas att den information jag har om att Sverige kanske inte är så pådrivande är felaktig och att Sverige verkligen ligger i framkant och går i bräschen för detta. Jag förstår fortfarande inte riktigt distinktionen mellan att ha regionala konventioner och överenskommelser och att vi inte samtidigt skulle kunna verka för att få in detta i en global konvention. I detta fall handlar det om ett juridiskt bindande avtal. Jag förstår inte riktigt distinktionen efter denna debatt. Det är möjligt att ministern har rätt. Det viktiga nu är Nordsjöministerkonferensen. Jag hoppas att vi efter den kan säga att Sverige inte har varit efter något annat land. Sedan får vi väl se inför Washingtonkonferensen.
Fru talman! Globala konventioner är bra och viktiga på många sätt. Men om man vill vara säker på att få ganska snabba och tydliga resultat är det viktigt att arbeta med regionala avtal när det finns regionala olikheter. Det ger möjlighet till fler regionala regler, till en bättre uppföljning och kontroll. Det ger helt enkelt en annan möjlighet till en betydligt konkretare konvention är vad den globala konventionen oftast innebär. I detta fall är det dessutom så att det är så många länder som är emot den globala konventionen att det initiativet riskerar att falla till marken. Då är det viktigt att vi har andra handlingsvägar, så att vi inte står blockerade.
Den utrikespolitiska debatten inleds av utrikesministern, som redovisar regeringens utrikespolitik. Därefter följer inlägg från företrädare för partierna i storleksordning om vardera 15 minuter och ytterligare två omgångar anföranden. Inga repliker i denna del av utrikesdebatten.

Debattreglerna framgår av den utdelade talarlistan.

Fru talman! Det är i år 50 år sedan andra världskrigets slut. Det är också 50 år sedan Förenta nationerna bildades, som en frukt av krigsslutet, som ett löfte om fred. Vi har nu bakom oss några år av frihetens och demokratins segrar i östra Europa. De blockgränser som drogs upp av kriget är borta. Fria val har hållits i land efter land. Samtidigt tvingas vi konstatera att Europa inte förmått förvalta sina nya möjligheter. Det pågår ett regelrätt krig mitt i Europa. Bosnien upplever sin fjärde krigsvinter. I vårt grannland Ryssland har de senaste två månaderna tusentals människor dödats i militära aktioner i Tjetjenien. Liknande och värre trauman har drabbat människor i andra delar av världen. I Rwanda har ett folkmord begåtts. Den slutsats vi måste dra av dessa och andra konflikter, som i de flesta fall varit inomstatliga, är att världssamfundet måste inse förebyggandets nödvändighet och ingripa tidigare. Antalet fredsbevarande operationer och humanitära krisprogram ökar i dag kraftigt. Men de tar sig an symtom snarare än orsaker. Konflikter bottnar djupast sett i fattigdom och social misär, kränkningar av mänskliga rättigheter samt etniska och religiösa motsättningar. Om vi inte kan komma till rätta med dessa grundproblem kommer allas vår säkerhet att förbli hotad. Det krävs därför att tillämpningen av folkrätten fortsätter att utvecklas mot att inte bara skydda stater utan också individer. Vi behöver också gå vidare på det praktiska planet. FN, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Europarådet måste få de reella möjligheterna att engagera sig tidigt och kraftfullt när en konflikt hotar. Förebyggande är sällan glamoröst. Det är den som räddar barnet ur det brinnande huset som blir hjälte - inte den som hindrar elden att bryta ut. Det krävs därför en gränsöverskridande politisk kraftsamling för att utveckla och realisera det förebyggande arbetet. I regeringskansliet utarbetas nu ett program för gemensam säkerhet. Avsikten är att stärka våra egna möjligheter till förebyggande arbete och preventiv diplomati genom att bättre koordinera politiska och ekonomiska insatser samt att samordna nationella resurser för att förebygga och hantera konflikter. Fru talman! Målet för den svenska säkerhetspolitiken förblir att alltid och på sätt som vi själva väljer kunna utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, kulturellt och annat hänseeende. Efter det kalla kriget börjar vi nu skönja konturerna av en europeisk säkerhetsgemenskap. Målet måste vara att göra krig mellan stater i denna gemenskap lika otänkbart som krig mellan de nordiska länderna. Visionen är en alleuropeisk fredsordning där militära lösningar på politiska problem är uteslutna. De tankar om gemensam säkerhet som Palmekommissionen lanserade i ett frostigt internationellt klimat i början av 1980-talet har i dag nya förutsättningar att förverkligas. Sverige skall ge sitt aktiva bidrag till en sådan utveckling. Regeringen välkomnar en öppen diskussion om denna angelägna framtidsfråga. I de överläggningar som nu pågår om säkerhetspolitiken eftersträvar regeringen samförstånd kring uttolkningen av riksdagens beslut om denna politik.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 Vår beslutsamhet att söka hålla vårt land utanför krig tar sig uttryck i att Sverige står utanför alla militära allianser och att vi har ett betryggande totalförsvar. Vi får inte heller inge andra stater förväntningar om ett svenskt militärt engagemang i händelse av väpnad konflikt. Sverige behöver eller önskar inte i något annat avseende ålägga sig restriktioner vad gäller deltagandet i det framväxande europeiska samarbetet. Det är vår övertygelse att det är som militärt alliansfritt land som Sverige har bäst möjligheter att bidra till säkerhet i vårt närområde och till fredsbygget i hela Europa. I vårt närområde vill vi bidra till utveckling och stabilitet i de stater som nyligen återvunnit sin suveränitet. Vi har klargjort att hot mot de baltiska staternas frihet och säkerhet inte kan lämna Sverige likgiltigt. Sveriges säkerhet främjas genom aktivt deltagande i arbetet för de mål som delas av Europas stater. Vårt medlemskap i Europeiska unionen ger oss möjlighet att konstruktivt delta i utvecklingen av dess gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. Sverige eftersträvar inte medlemskap i vare sig NATO eller Västeuropeiska unionen, VEU. Vi deltar i Partnerskap för fred och bygger vår relation till VEU på ett aktivt observatörskap. Detta samarbete är - tillsammans med vårt arbete i OSSE och Europarådet, vårt stöd för ett starkt FN och vårt värnande av folkrätten - uttryck för vår strävan att delta i skapandet av en ny säkerhetsgemenskap. Det är också vårt omfattande deltagande i FN:s fredsbevarande arbete. Fru talman! Med medlemskapet i Europeiska unionen får Sverige nya möjligheter att påverka utformningen av Europas politik. Regeringen kommer att verka för ett Europa som präglas av demokrati, solidaritet och öppenhet. En stark folklig och parlamentarisk förankring är nödvändig för att göra detta arbete framgångsrikt. Allmänhetens insyn i EU:s arbete måste öka. Sverige har ett starkt intresse av de öst och centraleuropeiska ländernas framtida EU-anslutning. Vi är övertygade om att detta skulle leda till ökad politisk och ekonomisk stabilitet i Europa. Breddning och fördjupning i EU-samarbetet kan upplevas som motstridiga, men bör snarare inspirera varandra. Förväntningarna om EU-medlemskap har en stabiliserande inverkan, men effekten är naturligtvis beroende av att samarbetet leder framåt. Den regeringskonferens som EU skall starta 1996 skall behandla EU:s framtidsfrågor. Regeringen anser det väsentligt att svenska ställningstaganden kan grunda sig på en bred offentlig debatt. Huvudfrågan är hur EU:s institutioner behöver reformeras för att bättre kunna uppfylla medborgarnas krav, samtidigt som man definierar vilka frågor som länderna bäst hanterar på nationell nivå. Medlemsländerna måste tillsammans effektivare ta sig an frågor som arbetslöshet, miljökris, ojämlikhet mellan såväl individer som regioner och därmed utveckla demokrati och stabilitet i Europa. Sverige är en frihandelsnation. I stora drag överensstämmer EU:s handelspolitik med den traditionellt svenska politiken. På de områden där EU:s handelspolitik är mer restriktiv, främst på textil och jordbruksområdet, skall Sverige verka för liberalisering. Detta är viktigt inte minst för länderna i tredje världen. Sverige kommer att aktivt verka för att höja kvaliteten och effektiviteten i EU:s bistånd, samt att främja en ökad inriktning på fattigdomsbekämpning, social rättvisa, jämställdhet, större engagemang i FN samt en satsning på Central och Östeuropa. Den nya världshandelsorganisationen, WTO, är en milstolpe i frigörelsen av den internationella handeln. Nya viktiga förhandlingsfrågor står nu på dagordningen. Miljö och arbetsvillkor bör integreras i handelsreglerna. I dag skapas allt fler frihandelsregioner i världen. Det är nödvändigt att dessa blir steg på vägen mot en global frihandel. Sverige kommer att verka för en sammanhållen EU-strategi i dessa viktiga framtidsfrågor. Ett aktivt exportfrämjande skall dessutom bedrivas för att ge svensk industri dragkraft på viktiga marknader utanför EU-länderna. Fru talman! Det nordiska samarbetet är viktigt inte bara för Nordens länder utan för hela närområdet. Att Norge och Island står utanför EU snarast ökar betydelsen av det nordiska samarbetet. En översyn görs nu av formerna för samarbetet. Östersjöstaterna ökar i dag sitt samarbete till gagn för handel, kulturutbyte, vänorter och folkrörelsekontakter. Denna positiva utveckling måste stärkas. Det nyligen presenterade treårsprogrammet för samarbete med Central och Östeuropa syftar till att främja säkerheten, demokratin och en ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Relationerna mellan Sverige å ena sidan och Estland, Lettland och Litauen å den andra bestäms av faktorer som den geografiska närheten, en delvis gemensam historia och den stora grupp flyktingar som efter kriget tog sin tillflykt till vårt land. De tre länderna återvann sin självständighet i en process som har ett betydande svenskt stöd. Det är ett centralt svenskt intresse att stödja deras utveckling och oberoende. Det är angeläget att de baltiska länderna integreras i det europeiska samarbetet, inte minst genom ett närmande till, och ytterst fullt medlemskap i, EU. Den demokratiska utvecklingen i Ryssland har visat sig bräcklig och behöver fortsatt stöd. Det är därför viktigt att strävan fortsätter att integrera Ryssland i det europeiska samarbetet. Som part i ett sådant samarbete får ett land både rättigheter och skyldigheter. Inga särskilda regler kan anses gälla för Ryssland. Det ryska agerandet i Tjetjenien är oacceptabelt. Militärt våld får aldrig vara en lösning på politiska problem. Den ryska ledningen har inte följt de normer som länder åtagit sig att följa i OSSE och FN. Av välgrundade skäl har Europarådets parlamentariska församling skjutit upp behandlingen av Ryssland medlemskapsansökan. Ryssland måste nu till fullo samarbeta med OSSE. Striderna i Tjetjenien måste omedelbart upphöra och förhandlingar inledas. Kriget i f.d. Jugoslavien går nu in på sitt fjärde år. Någon förhandlingslösning är svår att skönja. Trots att krigsdrabbade människor inget hellre önskar än slut på det militära våldet tycks de politiska ledarna inte vara beredda till en uppgörelse. Fredsansträngningarna får dock inte upphöra. På kort sikt gäller det att säkra vapenvilan och Unprofors fortsatta närvaro. För att försoning och varaktig fred i regionen skall kunna bli möjlig måste en förhandlingslösning nås där Bosnien-Hercegovina garanteras att bestå som stat och där flyktingarna får rätt att återvända. Sverige är en av de största bidragsgivarna till f.d. Jugoslavien. Omkring 1 300 svenskar gör en viktig och uppskattad insats i området. Vi har anslagit 900 miljoner kronor i katastrofbistånd och tagit emot 118 000 asylsökande. Biståndet till f.d. Jugoslavien inriktas på att stödja fredsansträngningarna och för att främja demokrati och mänskliga rättigheter med syfte att stärka det civila samhället och oberoende medier. Regeringen har också börjat förbereda återuppbyggnadsinsatser efter kriget. Hoppet om försoning och fred får inte släckas. Fru talman! I den världsordning som växer fram har Förenta nationerna en central roll för internationell fred och säkerhet, liksom för mänskliga rättigheter och rättvisa. Det är det enda internationella forum där alla kan komma till tals, oavsett ekonomisk och politisk styrka. Stödet till FN är en hörnsten i svensk utrikespolitik. Alternativet till ett starkt FN är att internationell politik domineras av några få ekonomiskt och politiskt starka stater. Ett väl fungerande FN förutsätter att stormakterna, inte minst USA, tar arbetet på stort allvar. Det har gått 50 år sedan länderna samlades kring visionen att "rädda kommande släktled undan krigets gissel". Vi kan konstatera att FN-visionen mer än någonsin förtjänar att lyftas fram, samtidigt som redskapen måste användas och metoderna utvecklas. I allt detta måste förebyggandet sättas i centrum. Kommissionen för globalt samarbete och ledarskap, där Ingvar Carlsson tillsammans med Sir Shridath Ramphal delat ordförandeskapet, har lagt fram ett stort antal förslag om ett reformerat FN. Rapporten kommer att vara en inspirationskälla för regeringens aktiva FN-politik. Ambitionen skall vara att ge FN den politiska handlingskraft och effektivitet som både dagen och framtiden kräver. Det är utifrån viljan att stärka och reformera FN som Sverige kandiderar till en plats i FN:s säkerhetsråd 1997/98. Det är av liknande skäl som Sverige upprättar en internationell fredsstyrka, som snabbt skall kunna sättas in på FN:s eller OSSE:s uppdrag. Nedrustning är en central del i svensk utrikespolitik. Genom att det kalla kriget upphört har mänskligheten fått ett historiskt tillfälle att avskaffa kärnvapen och andra massförstörelsevapen. Det hittills viktigaste nedrustningsavtalet är ickespridningsavtalet, NPT, som inom kort skall förlängas. Sverige förespråkar en förlängning på obestämd tid. Vi vill undvika att avtalet, efter en begränsad tid, löper ut, med risk för en okontrollerad spridning. NPT är dessutom det enda avtal där kärnvapenstaterna förbinder sig att verka för nedrustning. För att upprätthålla balansen och trovärdigheten i NPT-avtalet krävs framsteg i kärnvapennedrustningen. Syftet måste vara att fullständigt avskaffa dessa vapen, om möjligt inom 10-15 år. Kärnvapenmakterna måste uppfylla sina åtaganden i avtalet. Som ett steg i denna riktning verkar Sverige för att snarast få ett avtal om ett fullständigt stopp för kärnvapenprov. Det är också viktigt att snarast inleda förhandlingar om totalförbud av produktion av uran och plutonium för vapenändamål. Landminor slår obeskrivligt hårt mot civila i moderna krig. Långt efter det att striderna upphört ligger minor kvar och orsakar urskillningslöst lidande. Omkring 80 miljoner sådana minor beräknas vara utlagda i världen, främst i fattiga länder. Sverige har presenterat ett förslag om ett internationellt förbud mot truppminor. Samtidigt lämnar vi bistånd på omkring Afghanistan, Kambodja och Moçambique. Vi söker också få till stånd en samlad EU-insats för minröjning. Minornas farsot måste hejdas. Fru talman! Vår kunskap om hur människor drabbas av krig och plötsliga katastrofer är stor, inte minst tack vare god mediebevakning. Men det finns orättvisor och lidande som passerar mer obemärkt. Under tre fyra dagar dör lika många barn av svält och fattigdomsrelaterade sjukdomar som det antal människor som dog av atombomben i Hiroshima. Den rikaste femtedelen av världens befolkning är i dag 60 gånger så rik som den fattigaste. Klyftan har blivit dubbel så stor de senaste 30 åren. Med en sådan skillnad i livsbetingelser kan mänskligheten aldrig känna verklig trygghet. Framtiden bär på en "social bomb". Under kommande år skall viktiga globala rådslag hållas om de bakomliggande sambanden, t.ex. det sociala toppmötet i Köpenhamn om två veckor och FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking i september. Dessa möten ingår i raden av FN-konferenser från Rio 1992 till Habitat i Istanbul 1996, som alla behandlar olika aspekter av mänskliga överlevnadsfrågor. Också det fortsatta arbetet för demokrati runt om i världen behöver ny näring. På svenskt initiativ kommer ett internationellt institut för demokrati och valstöd att bildas i Stockholm nästa vecka. Demokrati kan inte påtvingas underifrån. Den växer fram genom politiska processer som bygger på individens rätt att påverka och uttrycka sin vilja. Respekten för varje människas fri och rättigheter är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Fru talman! Sydostasien befinner sig i en snabb ekonomisk utveckling. Det är ett svenskt intresse att stärka banden med världens ekonomiskt mest dynamiska region. Vi strävar efter att bredda och fördjupa förbindelserna såväl genom EU-samarbetet som bilateralt. Kontakterna med Japan bör intensifieras. Utvecklingen i Kina, den andra stormakten i Östasien, bör följas nära vad gäller både ekonomin och respekten för mänskliga rättigheter. Under senare år har betydande framsteg gjorts för fred, demokrati och ekonomiska reformer i Latinamerika. Detta öppnar nya möjligheter för samarbete på alla områden. Men stora delar av befolkningen får inte del av den ekonomiska tillväxtens fördelar. Skuldbördan innebär också en orimlig belastning för särskilt utsatta länder. Inkomstklyftorna och sociala orättvisor riskerar därmed att bli hot mot freden och demokratin och en hållbar ekonomisk och social utveckling. Fredsprocessen i Centralamerika går vidare, inte minst genom betydande insatser av FN. Det är regeringens avsikt att konstruktivt bidra till att denna process fortsätter. Bl.a. genom EU:s s.k. San Josékonferens, som äger rum denna vecka, kan vi öka Afrika är en plågad kontinent. Folkmordet i Rwanda och svältkatastrofen i Somalia, liksom inbördeskrigen i Sudan och Liberia är tragedier av enorma mått. I Afrikas största land, Nigeria, tar militären ett allt hårdare grepp om makten med påföljd att respekten för de mänskliga rättigheterna urholkas. I Algeriet pågår en terror under religiös täckmantel som lamslår samhället och drabbar oskyldiga. Samtidigt vore det orätt att låta katastrofer och problem helt dominera beskrivningen av Afrika. Det senaste året har de demokratiska framstegen varit stora i södra Afrika. Apartheid befinner sig nu i historiens skräpkammaren och demokratin styr i Sydafrika. Sveriges samarbete med Sydafrika och andra länder i regionen går nu in i ett nytt skede, där huvuduppgiften blir att trygga demokratin och ta vara på förutsättningarna för social och ekonomisk utveckling. Det finns i Afrika också en växande insikt om det egna ansvaret för de egna problemen. I södra Afrika tar det mångåriga regionala samarbetet sikte på konflikthantering och konfliktlösning. Den afrikanska enhetsorganisationen OAU har fått uppgifter även på konflikthanteringens område. Detta är en utveckling som Sverige vill uppmuntra och stödja. Att bekämpa fattigdomen och medverka till att höja de fattiga folkens levnadsnivå är huvudmålet för det svenska biståndet. Afrika förblir den viktigaste kontinenten i det svenska utvecklingssamarbetet. De nordafrikanska staterna omfattas av EU:s plan att etablera en samlad Medelhavspolitik. Den syftar till demokratisk och social utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och därmed ökad säkerhet i hela regionen. Handelspolitiska lättnader skulle i hög grad gynna dessa länders utveckling. Därför verkar Sverige inom EU för att underlätta importen av produkter från I Mellanöstern är fredsprocessen i fara, samtidigt som det finns en stark vilja till fred. Fredsavtalet mellan Israel och Jordanien i somras illustrerar detta, liksom att israeliska och palestinska ledare är beslutna att driva fredsprocessen vidare. Målet för denna process är att uppnå en rättvis, varaktig och allomfattande fred som kommer alla folk i regionen till del. Det förutsätter självbestämmande för palestinierna och säkerhet för israelerna. Sveriges engagemang för fred i Mellanöstern ökar nu både politiskt och ekonomiskt. Det krävs snabba och konkreta förbättringar i palestiniernas levnadsvillkor för att ge stadga och stöd åt processen. Regeringen har därför ökat biståndet och inrättat en särskild Mellanösterngrupp för att bättre samordna de politiska och ekonomiska insatserna. I Mellanöstern möts de muslimska, judiska och kristna kulturerna. Också Sverige är i dag ett mångkulturellt samhälle. Europa är en invandrarkontinent och invandrarna är en viktig tillgång för mötet med framtiden. Det kräver att vi överbryggar misstro mellan etniska grupper, kulturer och religioner. Inte minst i relationen till islam är i dag det svenska och västerländska samhället fullt av fördomar och okunskap. Det extrema inom islam tas av många för allmängiltigt. Europas politiska ledare har ett stort ansvar för att fördomar inte utvecklas till intolerans och konfrontation. I den andan initierar regeringen under året möten för att skapa större förståelse för muslimsk kultur och islam i Europa samt för en europeisk och kristen kultur i den muslimska världen. Att övervinna fördomar och okunskap är ett mål i sig. Att stärka muslimers delaktighet i det svenska samhället är ett annat mål, liksom att öka kontakter med länder och människor i den muslimska världen. Fru talman! Varje tid har sina ödesfrågor. Under åren av avkolonialisering konstaterade vi: "Utan rättvisa, ingen fred." Under senare år har vi lyft fram respekten för mänskliga rättigheter som en förutsättning för demokrati. I tider av interna konflikter blir fokus: "Utan fred, ingen utveckling." Prioritering av olika frågor i olika historiska ögonblick måste göras och ger nödvändig kraftsamling. Samtidigt finns en fara att vi tappar i balans. Mänskligt liv är en helhet, som för att bli fullödigt kräver fred, god miljö, social rättvisa, mänskliga rättigheter, demokratisk delaktighet, utveckling och framtidstro. Uppgiften för Sveriges utrikespolitik, handelspolitik och biståndspolitik är att utifrån denna helhetssyn söka förverkliga ett värdigt liv i frihet och oberoende för människor i vårt eget land, men också i vårt grannskap, i Europa och i världen.

Fru talman! Att skriva utrikesdeklarationer är en svår konst. Det finns alltid risk att behovet av att säga någonting om allting leder till intrycket av en utrikespolitik utan fokus och utan prioritering. Konsten är svår. Jag vill inte påstå att någon har lyckats till fulländning med den. Men låt mig, fru talman, i alla fall fokusera och prioritera, inte på alla de frågor som finns utan på den fråga som är den avgörande, nämligen halten i Sveriges europeiska engagemang. Sveriges förhållande till europeisk integration är historien om en lång rad felbedömningar, om okunnighet, ointresse och inte minst om en seglivad oförmåga till omvärdering och nytänkande. I dag, efter 40 års betänketid, är motståndet brutet och det otänkbara har blivit verklighet. Sverige har efter en lång och perspektivlös motståndskamp slutgiltigen blivit medlem av den europeiska gemenskapen. Med dessa ord summerade historikern Håkan Arvidsson, i en recension häromdagen av en nyutkommen avhandling om Sverige som den ståndaktige nationalisten, utvecklingen av vår inställning till det europeiska samarbetet. Visst har Arvidsson rätt. Även om det är lätt att se de historiska skäl som ledde till att det blev så, kom Sverige under efterkrigsdecenniernas samarbetssträvanden bland Europas fria samhällen att spela rollen just av den ståndaktige nationalisten. Men det var då. Nu ställs kraven på Sverige annorlunda, och det kommer att bli allt tydligare under kommande år. Åren sedan Berlinmuren bröts igenom i november 1989 har varit omvälvande. Det sovjetiska imperiet bröts upp och det sovjetiska väldet föll samman. På andra sidan Östersjön återfick äntligen Estland, Lettland och Litauen sin frihet. Den europeiska integrationen tog stora steg framåt. Sverige gav upp sitt motstånd, ansökte och vann medlemskap i den europeiska unionen. Dagens utrikesdebatt är ju inte bara den första efter ett regeringsskifte som inneburit att den socialdemokrati som under det senaste decenniet haft så stora svårigheter med alla dessa förändringar har kommit till makten, utan också - vilket är än viktigare - den första efter det att vi helt och fullt blivit medlemmar i den europeiska unionen. Få saker är viktigare i dag än att vi har förmågan att formulera våra visioner om vart vi vill medverka till att föra Europa och det europeiska samarbetet. Vi har inte längre råd att bara vara den ståndaktige nationalisten. Vi måste främst inrikta vår politik på att bli den engagerade europén. Under ett halvt århundrade av ideologisk och militär konfrontation frystes Europas strukturer och mönster. Nationers handlingsfrihet kringskars av såväl blockpolitikens som neutralitetspolitikens begränsningar. Vi frystes fast i skräcken för den kärnvapenkonfrontation som hade hotat hela vår kontinents överlevnad. I dag finns inte längre dessa begränsningar och dessa bindningar. Att detta innebär väldiga framtidsmöjligheter inser var och en. Men lika fattigt som det vore att försumma dessa, lika farligt vore det att inte se de risker som också finns. Utrikes och säkerhetspolitiken i Europa kan nämligen under de närmaste decennierna gå antingen mot en successiv avnationalisering genom alltmer av samarbete eller mot en successiv åternationalisering med alltmer av söndring och strid. I bildlig bemärkelse står Europas framtidsval mellan Bryssel och Bosnien, mellan avnationalisering och åternationalisering, mellan samarbete och söndring och i det längre perspektivet därmed också mellan fred och krig. Det är ett val som för oss borde vara en självklarhet. När konfrontationens bindningar och begränsningar har släppt har Sverige all anledning att sälla sig till de av Europas nationer som inser betydelsen av detta vägval och är beredda att fullt ut gå denna väg. När riksdagen våren 1992 nyformulerade avgörande delar av vår säkerhetspolitiska doktrin skedde det mot bakgrunden av just dessa revolutionerande förändringar. Att den militära alliansfriheten med dess förutsättning i form av en betryggande försvarsförmåga alltjämt upprätthölls var självklart. Men det slogs samtidigt fast att bevarandet av den militära alliansfriheten inte förutsätter att Sverige i något annat avseende behöver ålägga sig restriktioner vad gäller deltagande i det framväxande mångfasetterade europeiska samarbetet. Det ströks under att vilka medel som bäst lämpar sig för att nå säkerhetspolitikens mål betingas av den långsiktiga utvecklingen i världen runt om oss och att det på samma sätt som tidigare finns anledning att avvisa en permanent bindning av svensk utrikespolitik för varje tänkbart läge i en oförutsebar framtid. Att blockuppdelningsdecenniernas neutralitetsautomatik försvann var en självklarhet. Sverige är inte neutralt inför det som händer i Bosnien. Och dess värre kan ingen av oss garantera att Europa ännu sett sitt sista Vukovar, sitt sista Sarajevo eller sitt sista Groznyj. Men samtidigt var det naturligt att en neutralitetsoption bibehölls som ett medel att i ett yttersta läge förhindra att vårt land drabbades av ett krigs fasor. Politik handlar ju som bekant om att vilja, att ha en vision och att våga gå vägen mot denna visions successiva förverkligande. För mig är det en självklarhet att Europavalets konsekvens för vår utrikesoch säkerhetspolitik är att vi inom den europeiska unionen och i samarbete med det övriga Europa skall bygga en gemensam säkerhet nu grundad på gemensamma värderingar. Det gäller för Europa i dess helhet, och Sverige kan självfallet inte vara ett undantag. Det innebär att vårt första alternativ i säkerhetspolitiken alltid måste vara att i samarbete och solidaritet med främst det övriga EU lösa upp motsättningar, dämpa kriser, möta konflikter och i det yttersta fallet också fredsbevarande militärt, på det sätt vi ser i det före detta Jugoslavien, vara beredda att ta vår del av ansvaret för fred, stabilitet och säkerhet i Europa. Säkerhet i morgondagens Europa handlar allt mindre om militär säkerhet i den mening vi lärde oss under avskräckningsbalansens decennier. I allt större utsträckning handlar det om att bygga de allt tätare nätverken av samarbete och sammanhållning på samhällslivets alla områden. Det har vi gjort under sekler i ett Norden där vi tidigare tog livet av varandra. Det har under de senaste decennierna skett i ett västra Europa som också i vår tid sargats svårt av skyttegravar och stridsvagnar. Det måste dagens och morgondagens generationer ha kraften att göra i Europa i dess helhet. Men att säkerheten i allt högre grad inte är militär får inte innebära att vi underskattar de rent militära bidrag som vi, förhoppningsvis i samarbete med det övriga Norden, kan ge till den europeiska säkerheten. Samarbetet i Bosnien och nordisk sammanhållning för europeisk säkerhet har visat en väg som vi har all anledning att gå vidare på. Det är bidrag som bygger på den dubbla frivilligheten av ett nationellt beslut och ett individuellt beslut, men det är icke desto mindre viktigt. Detta innebär som förändrad politik - låt oss vara fullständigt klara över det - ett europeiskt fredsengagemang bortom den neutralitetspolitik vi oåterkalleligen lämnat i och med steget in i den europeiska unionen. Vi har ingen anledning att i dag söka oss bort från den militära alliansfriheten. Så länge vi har kraften att upprätthålla en betryggande försvarsförmåga är detta det bästa alternativet. Men vi har heller ingen anledning att ställa upp någon annan begränsning vad gäller vårt engagemang för och vårt deltagande i det europeiska utrikes-, säkerhets och försvarssamarbetet. Det är kring dessa frågor det har rått och kommer att råda en icke alldeles oviktig debatt. När regeringen välkomnar den i deklarationen hoppas jag att det innebär mer än att man tvingats göra en dygd av nödvändigheten. Formuleringarna i dagens regeringsdeklaration innebär om jag skall vara vänlig - och det skall jag - framsteg i förhållande till det papper som presenterades för oss vid den misslyckade partiledaröverläggningen i torsdags. Vissa viktiga formuleringar från 1992 har man nu accepterat och tagit med. Det är bra. Observatörskapet i Västunionen har blivit aktivt på ett sätt som det inte var då. Det är också bra. Men samtidigt får vi motstridiga signaler. Utrikesministern gav en radiointervju i måndags där hon lanserade en säkerhetspolitisk tes som kanske kan beskrivas som den neutralitetspolitiska misslyckandedoktrinen och som jag tyckte ställde en del viktiga begrepp på huvudet. För mig är det en självklarhet att det är det europeiska engagemanget och samarbetet som är huvudlinjen i vår säkerhetspolitik när det gäller kriser och konflikter i Europas alla delar. Neutralitetsoptionens roll är att som yttersta möjlighet i ett yttersta läge förhindra att vårt land blir indraget i krig. Men det lät som om det var precis tvärtom för utrikesministern, att strävan efter den folkrättsliga neutraliteten alltid är politikens första huvudlinje och att den bara kan förändras i ett läge där den på ett eller annat sätt misslyckas. Det är en linje som jag tror riskerar att kastrera Sveriges roll i den europeiska fredspolitiken. Det var inte ett misslyckande som ledde Per Albin Hansson till det aktiva engagemanget för ett kämpande Finland under vinterkriget 1939-1940. Och det är sannerligen inget misslyckande som fört oss till ett aktivt politiskt, humanitärt och militärt engagemang i den brutala bosniska konflikten. Misslyckandet kan aldrig bli ett utrikespolitiskt program. Det är alltid engagemanget som måste vara det utrikes och säkerhetspolitiska programmet. Det var naturligt med en strävan efter folkrättslig neutralitet i varje tänkbar konflikt i ett europeiskt och globalt läge där alla konflikter mer eller mindre direkt kunde föras tillbaka till blockkonfrontationen och därmed genom snabb, ibland t.o.m. omedelbar, s.k. horisontell eskalation skulle komma att beröra vårt eget land direkt. Men så är det inte längre. Vi har en möjlighet att förena ett aktivt engagemang väl bortom de snäva gränser som den folkrättsliga neutraliteten ställer med en politik som stärker våra möjligheter att bespara även vårt land ett krigs fasor. I dag - och än mer i morgon - är det det fulla europeiska engagemanget som är den viktigaste fredsoch säkerhetsfaktorn också för vårt land vid sidan av vårt nationella försvar. Det är med detta vi också har de bästa möjligheterna att bidra till den våra grannländers och den europeiska unionens säkerhet som också är avgörande för vår säkerhet. Det gäller inte minst de tre baltiska staternas självständighet och säkerhet. Det kan aldrig vara vår främsta politik att likgiltigt sträva efter folkrättens neutralitet om de skulle hotas. Fru talman! Vi måste som nation kunna ta steget från gårdagens ståndaktige nationalist till morgondagens engagerade europé. Det ställer krav på öppenhet i vår debatt och i vår politik. Det kräver att vi har litet mer av ugglan och litet mindre av strutsen som ideal när vi skall ta ställning till dessa frågor. Det fordrar att vi fördomsfritt och framtidsinriktat är beredda till den successiva nyprövning som kommer att krävas. Icke heller utrikes och säkerhetspolitik kan föras med blicken endast i backspegeln.

Fru talman! I mitt nästa inlägg tänker jag mera direkt kommentera en del av den upplästa regeringsdeklarationen. Men jag kan i huvudsak ställa mig bakom dess formuleringar. Jag anser också att det är viktigt att i en krympande värld kräva av oss själva inte bara en fokuseringspunkt utan flera. Annars är risken betydande för etnocentrism eller t.o.m. eurocentrism. De senaste fyra åren har fler människor dödats, invalidiserats, våldtagits, misshandlats och drivits i landsflykt på grund av krig i vår världsdel, vårt Europa, än under något enskilt år sedan andra världskriget. Detta trots den förnyelse som vi alla har sett i vår del av världen. För drygt fem år sedan föll Berlinmuren - den främsta symbolen för den delning av Europa som för flera hundra miljoner människor innebar en lång tid av ofrihet och hänsynslös exploatering. Murens fall skapade förhoppningar och nya möjligheter. Stabilitet, demokratiska strukturer och demokratisk mognad är alltfort ständiga bristvaror i Öst och Centraleuropa. Krigshandlingar och meningslöst våld tillhör vardagen i Bosnien och Tjetjenien. Mer än 24 000 civilpersoner har enligt de senaste uppgifterna fått sätta livet till bara i Groznyj med närområden. Krigszoner innebär livsfara för alla, inte minst för civila, främst kvinnor och barn. Denna utveckling skapar risker för oss alla - även för oss i Sverige, som snart kan fira 200 års oavbruten fred i vårt land. Tilltron till det internationella samarbetssystemet, rättsordningen och internationella institutioner kan allvarligt skadas av det som händer i Bosnien och i Ryssland. Vi lovar intensifierade insatser för att skapa fred och frihet i enlighet med de avtal som undertecknats av Europas stater. Vi omfattar självfallet Europarådets beslut att avbryta behandlingen av Rysslands medlemsansökan till organisationen. Det är inte acceptabelt för civiliserade stater att man behandlar sina egna medborgare på det sätt som Ryssland gör i Tjetjenien. Även utanför Europas gränser ser vi bestialiskt våld från en annan fokuseringspunkt. Sveriges vilja till solidaritet och medverkan till konfliktlösning med fredliga medel kan aldrig göra halt vid vår världsdels gränser. Vi lever i globaliseringens tidevarv. Vi berörs och vi har skyldighet att ingripa efter vår förmåga när människor lemlästas och utsätts för systematisk förföljelse, oavsett var i världen. Centerpartiet ger därför sitt stöd till ett svenskt arbete för att bygga ett starkare FN - det behövs -, ett starkare OSSE, för det behövs också, och ett väl fungerande Europaråd för att värna de mänskliga fri och rättigheterna, något som även det behövs. I de allvarliga konflikter som vi kan se på olika håll i världen kan vi oftast finna etniska oförrätter och övergrepp. Regelmässigt ser vi frånvaro av respekt för grundläggande mänskliga fri och rättigheter. Orsakerna till sådana konflikter ligger ofta långt tillbaka i tiden, och de kan heller inte överbyggas under korta tidsperioder. Det är därför viktigt att vi rustar både oss själva och det internationella samfundet för en bättre fungerande konfliktförebyggande politik. De nordiska länderna har ett särskilt stort ansvar för att så sker. Vi har ett idealiskt samarbetsförhållande i vår del av världen, och jag tror att vi inte alltid fullt ut uppskattar vilken tillgång det är. Det är viktigt att vi vidareutvecklar detta samarbete och inte ger motstridiga signaler. Det är också viktigt att vi visar upp detta som ett föredöme för grannsamarbete och grannsämja för andra delar av vår värld - att visa hur vi genom decennierna och seklerna har klarat att lösa våra konflikter utan blodspillan och utan våld. Den konfliktförebyggande politiken - att komma tidigt in när en konflikt är under upptrappning - kommer i framtiden att vara en huvuduppgift för FN systemet och många andra internationella organ. Det gäller naturligtvis också hur vi hanterar biståndspolitiken, som skall diskuteras senare i dag, miljöpolitiken men också i hög grad diplomatin. Vi här i Sverige och Norden bör på ett naturligt sätt kunna skapa de mötesplatser som är nödvändiga för att människor som har svårt att nå varandra med sina argument på hemmaplan skall kunna tala med varandra. Det är inte minst viktigt att vi försöker utveckla folkrätten, så att den ger bättre skydd också för enskilda människors fri och rättigheter. Bödlarna i dagens Bosnien, i Somalias flyktingläger och i folkmordets Rwanda får inte slippa undan den rättvisa som vi gemensamt kan bygga in i det internationella rättssystemet. Dagens situation är naturligtvis ingalunda entydigt negativ. I många stater gör tvärtom demokratin och även marknadsekonomin något av ett segertåg.

Exemplen är många. Sverige måste fortsätta ansträngningarna att ersätta krig med förhandlingar som politisk arbetsmetod. Vi ser inte Sveriges militära alliansfrihet som en hämsko för våra möjligheter att delta i bygget av ett säkrare Europa och en tryggare värld. Det är ingen hämsko för ett engagemang. Tvärtom har vi möjligheter att med alliansfriheten som grund gå i spetsen för fredsarbetet utan att svikta i våra förpliktelser mot stater som vi samarbetar med. Fru talman! Sveriges säkerhetspolitik avser att värna vårt lands mest centrala intressen. Den syftar ytterst till att hålla vårt land utanför krig. Därmed kan vi på bästa sätt trygga fred, frihet och välfärd för svenska folket i en föränderlig och ibland hotfull omvärld. För Centerpartiet har det genom åren varit självklart att eftersträva bredast möjliga partipolitiska förankring av utrikes och säkerhetspolitiken. Det var väl ingen tillfällighet att Centerpartiet var det enda parti som utan reservationer ställde upp för den deklaration som statsminister Ingvar Carlsson gjorde i riksdagen i juni 1991 före ansökan om medlemskap i EU. Att man eftersträvar en bred politisk förankring får inte innebära att den politiska debatten stryps. Det är således en självklarhet att snabba omvärldsförändringar måste innebära en intensifierad debatt. Det är en del av den folkliga och demokratiska förankringsprocessen, och den är nödvändig. Denna förankringsprocess har i vårt land varit så framgångsrik, att allmänheten med överväldigande majoritet står fast vid den klassiska formuleringen trots att riksdagen ändrade den 1992. Det finns ingen opinion i folkdjupet för utrikes och säkerhetspolitiska äventyrligheter. Det är en styrka för Sverige, inte en svaghet. Det är en väsentlig uppgift för riksdagen att hålla ögonen på de klyftor som kan uppstå mellan folket och dess valda representanter, särskilt i tider av snabb förändring i vår omvärld. Säkerhetspolitiken har som bekant sin livsavgörande betydelse i tider av ofred. Då behövs verkligen folklig uppslutning. Stabiliteten inåt - inom vårt eget land - är en omistlig del av säkerhetspolitikens trovärdighet och legitimitet. Stabiliteten utåt är minst lika grundläggande. Som regeringens deklaration betonar är vårt bidrag till stabiliteten i vår omvärld beroende av att vårt handlande är förutsägbart. Om vi själva är otydliga i våra deklarationer eller uttolkningar sprider vi osäkerhet i stället för säkerhet. Än svårare blir förståelsen om olika partier har olika uttolkningar av beslutad politik. När detta inträffar är det viktigt att snabbt eliminera missförstånd, att eftersträva största möjliga samstämmighet men också att redovisa eventuella skillnader. Ingen vinner på oklarhet - i varje fall inte stabiliteten. Några år efter riksdagens beslut 1992 om säkerhetspoliken är det uppenbart att formuleringen "att vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde" medger för stort tolkningsutrymme för att vara entydigt. Från Centerns sida har vi markerat att formuleringen före 1992 - "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig "- också den ryms inom ramen för den nya formuleringen efter 1992, en formulering som är så vid, att den kan rymma allting. Det är lätt att konstatera att handlingsfrihet kan tolkas på långt fler sätt än en klar viljeinriktning, ett syfte. Mot denna bakgrund av tolkningsspridning, den kommande regeringskonferensen inom EU 1996 och vår egen säkerhetspolitiska analys inom försvarsberedningen bör partiöverläggningarna fullföljas i syfte att ge ökad klarhet. Därför är jag till freds med att Ingvar Carlsson omedelbart bejakade mitt förslag i Utrikesnämnden i december förra året att kalla till partiöverläggningar. Fru talman! Många av dagens globala problem har sin grund i bristen på hållbar utveckling i världen. En ny säkerhetsagenda avtecknar sig. Detta beskrivs bl.a. Miljöhot, befolkningsexplosion, knapphet på naturresurser, fattigdomsproblem - detta är problem som inte kan lösas med enkla maktmedel. Det krävs kunskap, och det krävs solidaritet. För att möta denna nya hotbild krävs att ett FN:s säkerhetsråd för hållbar utveckling etableras, som vi har föreslagit, med samma befogenheter som det redan befintliga. En regional struktur bör eftersträvas med ECOSOC, CSD, UNEP, EEC osv. som bas. Över huvud taget är det nödvändigt att FN-systemet mer prioriterar "mjuka värden". FN:s världskonferenser på det sociala området, miljöområdet eller utvecklingsområdet får inte bli fora för vackra deklarationer. De måste vara fora för handling. Att etablera ett FN:s säkerhetsråd för hållbar utveckling bör bli en handlingslinje för Sverige, förhoppningsvis Norden och Europa, vid reformeringen av FN-systemet. Det är också angeläget att de nordiska insatserna för att främja utvecklingen i det gemensamma närområdet kan förstärkas, inte minst på miljöområdet. Detta tänker jag återkomma till i ett kommande anförande.

Fru talman! En och en halv månad efter Sveriges inträde i den europeiska unionen är ledarna för de två största partierna i vårt land inblandade i en destruktiv och delvis obegriplig batalj om utrikespolitiken. När omvärlden - och inte minst de länder vi gått i union med - intresserat vänder sig mot Sverige för att ta del av våra synpunkter på hur en ny europeisk säkerhetsordning kan byggas, ser de bara sand som yr från det sandlådebråk den förre och den nuvarande statsministern har om säkerhetspolitik och minkjakt. I det läget hade det varit bra med en regeringsdeklaration som dels kunnat redovisa enighet om säkerhetspolitiken, dels varit så kraftfull att intresset fokuserats på viktigare och akutare frågor. Tyvärr uppfyller inte deklarationen något av de båda önskemålen. Europa står i dag inför helt andra säkerhetspolitiska problem än för tio år sedan. Risken för ett stormaktskrig, av det slag som var huvudscenariot i alla krigsspel under tre årtionden, anses vara borta för lång tid framåt. I stället är det problem av en helt annan karaktär som måste hanteras. Det mest akuta är Bosnien och de övriga konflikthärdarna i det forna Jugoslavien. Ett annat är utvecklingen i Ryssland: regionala konflikter, alarmerande miljöproblem, hemvändande officersfamiljer som bor i tältläger. För närvarande går utvecklingen i Ryssland inte alls i de demokratiska och stabila banor som vi så intensivt hoppats på. Ett tredje handlar om hur de tidigare Warszawapaktsländerna i Centraleuropa skall fogas in i en stabil säkerhetsordning. Ett fjärde handlar om hur vi skall bekämpa en växande organiserad brottslighet i Östeuropa, där det bedrivs smuggling av narkotika och vapen, i värsta fall också material som kan användas i kärnvapen. Ett femte är de flyktingströmmar som berör vår del av världen. Jag kan nämna fler exempel, men dessa är tillräckliga för att visa att det finns en rad viktiga frågor som borde stå i centrum för svensk utrikesdebatt. Kontrasten mot de senaste veckornas verkliga debatt är slående. Svensk utrikesdebatt får inte fastna i minkfällan eller neutralitetsfällan. Jag tänkte därför bara helt kort ange Folkpartiets positioner i de aktuella diskussionerna. Folkpartiet anser inte att minkar skall jagas med sjunkbomber. Det strider såväl mot djurskyddsaspekter som på kravet på sparsamhet inom försvarsmakten. Att den svenska staten har jagat minkar med sjunkbomber är naturligtvis oerhört pinsamt. Det skadar tilltron till professionalismen inom vårt försvar. Jag tycker att varje kommentar i frågan måste inledas med detta självklara konstaterande. Men i stället har Ingvar Carlsson omedelbart försökt komma åt Carl Bildt, och Carl Bildt har haft märkvärdigt svårt att uttala detta, som är så självklart för alla andra svenskar, att vi som nation har gjort bort oss och att världen skrattar åt oss. Men när detta är sagt måste det också sägas att ingen rimligen kan begära av oss politiker, inte ens av den som sagt sig leda Sveriges mest kompetenta regering, att vi skall kunna skilja kavitationsljud från en ubåt från liknande ljud från en mink. Carl Bildt må anse sig duktig på det mesta, men jag har aldrig hört honom hävda att han är hydrofonoperatör. I det politiska systemet har vi under de senaste åren satsat miljarder på ett förbättrat ubåtsskydd. Om de besked som marinen lämnar till oss politiker inte är korrekta är det knappast vårt fel. Den planerade ubåtskommissionen får utreda om det finns anledning att i något avseende klandra försvarsmakten för dess hantering av ubåtsjakten. Från Folkpartiets sida har vi inte haft någon invändning emot att Carl Bildt reagerat på grundval av det som uppfattats som fakta. Man kan inte säga att en brandkår som ryckt ut på ett falsklarm gjort bort sig. Det är falsklarmet som är fel, inte utryckningen. Vi har ingen kritik mot innehållet i Bildts brev till president Jeltsin. Om några formella fel begåtts i samband med avsändandet av brevet får det i första hand diskuteras i KU. Vår uppfattning när det gäller neutralitetsfrågan är att utrikesutskottet 1992 väl formulerade den säkerhetspolitiska linje, som kan gälla i ett skede då mycket förändras. Även om säkerhetspolitik skall bygga på långsiktighet och förutsebarhet är handlingsfrihet i dagens läge också ett viktigt begrepp. I regeringsdeklarationen upprepas nyckelmeningen från 1992 års betänkande. Formuleringen "vårt land skall kunna vara neutralt" lämnar ett visst handlingsutrymme. Det är själva poängen med den. I oträngt mål väljer regeringen i ett par av de följande meningarna i dagens deklaration att gå onödigt långt i preciseringar. Vi tror inte att det som sagts från svensk sida de senaste åren skapat några förväntningar på militärt svenskt engagemang i en konflikt i vårt närområde, varför exempelvis det resonemanget enligt vår mening är överflödigt. Ändå skall det sägas att exegetiken kring dessa formuleringar inte skall överdrivas. Det var mycket synd att trätan mellan Socialdemokraterna och Moderaterna omöjliggjorde en samskrivning mellan ett antal partier som rimligen borde ha kunnat enas på denna punkt. Fru talman! Det jag mest saknar i regeringsdeklarationen är ett kraftfullt ställningstagande i Bosnienfrågan. För mig och mitt parti känns omvärldens hittillsvarande behandling av denna muslimskt dominerade del av det forna Jugoslavien som ett svårartat moraliskt svek. Låt oss aldrig glömma bort själva grundproblemet: Bosnien är en suverän stat, medlem av FN och medlem av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, som hotas av utplåning genom väpnad aggression. De bosniska muslimerna håller på att utrotas eller fördrivas från sina hemtrakter i etniska rensningsaktioner. Jag har ibland tänkt så här: Nu hålls seminarier runt om i Europa om en ny säkerhetsordning. Det läggs fram rapporter, bl.a. den av Ingvar Carlsson, om att stärka FN. Många i vår del av världen, bl.a. NATO:s generalsekreterare, talar om att det stora problemet framöver är västvärldens förhållande till den muslimska världen. Men tänk tanken att västvärldens länder i stället för att teoretisera, såg till att FN lyckades med sin uppgift i Bosnien. Då skulle många av dessa problem vara lösta. Då hade något av en ny säkerhetsordning etablerats. Då hade FN bevisat sin omistlighet. Då hade ett viktigt steg tagits för att skapa större förtroende mellan västerlandet och den islamska delen av världen. Fredsplanerna har kommit och gått i det forna Jugoslavien. Den senaste från den s.k. kontaktgruppen har den avgjorda förtjänsten att den fokuserar på Belgrads roll för händelseutvecklingen i Bosnien. I den nya värld vi lever i måste det finnas en beredskap för att med alla tillgängliga medel hindra extremister av den typ som nu under tre fyra års tid fört det forna Jugoslavien till randen av den definitiva katastrofen. För mig är det uppenbart att en orsak till att FN hittills misslyckats i Bosnien är att medlemsländerna, trots att de nu under jubileumsåret excellerar i proklamationer om organisationens förträfflighet och omistlighet, vägrat ställa upp med tillräckliga resurser för att operationen skall lyckas. De gånger FN, ibland med NATO:s hjälp, satt hårt mot hårt har angriparna tagit sitt förnuft till fånga. När tvehågsenheten eller oenigheten på nytt tagit överhanden på FN-sidan har striderna blossat upp igen. FN har nyligen frågat truppbidragarländerna om ytterligare personal. Sveriges regering har låtit förstå att utökade svenska insatser är uteslutna. Jag har sagt, både här i riksdagen och i Utrikesnämnden, att Folkpartiet tycker att det är ett orimligt ställningstagande. De budgetrestriktioner som har anförts som argument är naturligtvis helt otillräckliga. Om man i den ena vågskålen har en europeisk tragedi som hotar att sprida sig till ett storkrig på Balkan och därtill hela FN systemets framtida auktoritet, och i den andra vågskålen har antingen någon besparing här hemma eller ett marginellt ökat svenskt budgetunderskott, måste naturligtvis den första vågskålen väga över. Min förhoppning är att Sverige skall ta täten i en internationell opinionsbildning mot kriget i Bosnien och för Bosnien-Hercegovinas rätt att fortleva som en multietnisk stat inom de från 1992 folkrättsligt erkända gränserna. Jag saknar engagemang från regeringens sida i Bosnienfrågan. I regeringsdeklarationen i höstas nämndes inte frågan med ett ord. I dagens deklaration är Bosnienavsnittet kortfattat och utan riktig moralisk kraft. Sverige skall föra en utrikespolitik med tydlig profil. Vårt inträde i den europeiska unionen minskar varken behovet av eller möjligheterna för det - tvärtom. Vi borde ha protesterat tidigare och tydligare mot det ryska uppträdandet i Tjetjenien. Vi bör solidarisera oss med Norges internationella kritik mot regimen i Iran för dess övergrepp mot mänskliga rättigheter, med dödsdomen mot Salman Rushdie som det mest välkända exemplet. Vi skall ställa tydliga krav på Turkiet vad gäller behandlingen av den kurdiska befolkningen som villkor för ett närmande till EU. Vi skall engagera oss för en utveckling av det europeiska samarbetet, där den absolut viktigaste frågan, enligt vår mening, är en utvidgning österut. Vi skall fortsätta att ge ett generöst och effektivt bistånd till utvecklingsländer med en tydlig inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ett stort svek att Socialdemokraterna har föreslagit stora nedskärningar i den svenska biståndsbudgeten. Andra talare från Folkpartiet återkommer till dessa frågor. Fru talman! I avslutningen av utrikesdeklarationen görs, möjligen oavsiktligt, ett intressant erkännande. Där sägs att "varje tid har sina ödesfrågor". Därefter exemplifierar regeringen med några attityder från skilda epoker. Ordet "vi" används. Andemeningen är att under 60-talet låg fokus på rättvisefrågorna och under Vietnamkriget framför allt på fredsfrågan, medan "vi" på senare år fokuserat på demokrati och mänskliga rättigheter. Låt mig säga att jag som liberal inte godtar den historieskrivningen. Om "vi" står för Socialdemokraterna och socialdemokratiskt dominerad utrikespolitik, är denna skildring av efterkrigstiden med några snabba penseldrag möjligen mera korrekt. Vi liberaler har under hela denna tid engagerat oss emot diktaturer och kränkningar av medborgerliga rättigheter. Vi har reagerat lika starkt, oavsett regimernas ideologiska hemvist. När jag var ung FPU:are arbetade vi emot apartheid i Sydafrika, den portugisiska Salazarregimens medlemskap i EFTA och kommunistiska diktaturer, t.ex. på Kuba eller i Baltikum. Men vi gick också med rockslagsmärken som det stod "1 %" på i vår kamp för ett generöst svenskt u-landsbistånd. Vi liberaler har under den tid som beskrivs med dessa penseldrag, och som en tidigare folkpartiledare kallat "det galna kvartsseklet", saknat just den allsidighet i socialdemokratisk utrikespolitik som i dag förordas i regeringsdeklarationen. Vi har aldrig, som Pierre Schori, sett Castro som en "av de största i samtidshistorien - med en renässansfurstes drag". Vi har aldrig, som Olof Palme, påstått att Khomeiniregimen "med pedantisk noggrannhet försöker bygga upp sina demokratiska institutioner". Vi har aldrig, som Sten Andersson, svävat på målet om huruvida Baltikum varit utsatt för sovjetisk ockupation eller ej. För vår del är engagemanget för demokrati inte en modenyck, utan ett självklart och långvarigt utflöde av vår politiska ideologi. Vi har bekämpat diktaturer varhelst de har dykt upp, men vi har också varit starkt engagerade för fred och utveckling. Det är en sådan profilerad svensk utrikespolitik som nu behövs.

Fru talman! Står Sverige inför krigshot? Finns det en befogad rädsla för att vår säkerhet står på spel? Vad handlar den utrikespolitiska och säkerhetspolitiska debatten om? Ja, för många svenskar är det obegripligt vad vi politiker, framför allt ledande företrädare i svenskt partiliv, håller på med. Man kan lätt få ett intryck av att Sverige skulle utsättas för allvarliga hot. Sanningen är den att Sverige är ett av de länder i världen som är minst utsatta för hot. Det bekräftas från flera håll att vi är helt eniga om det över partigränserna. Sverige har ett mycket gott rykte internationellt, som delvis har blivit skamfilat just i den här situationen. Men huvudsakligen är det välförtjänt, och det beror på att vi har stått utanför koloniala intressen. Vår viktigaste säkerhetsuppgift i dag är kampen mot förtryck och fattigdom, för utveckling och demokrati. Där kan aldrig engagemanget stanna vid Europas gränser, som Carl Bildt tycks anse. Jag ämnar inte diskutera marinzoologiska företeelser - det hör inte hemma här. För övrigt saknar jag totalt kompetens på området. Men jag måste säga att jag tycker synd om Carl Bildt. Moderatledaren har uppenbarligen blivit vilseförd av uppgifter från försvarsmakten. Jag förstår det; det är mycket lätt att bli det, och det har hänt förr. Vi har exemplet med flygplan och bedömningar av flygfärdighet i fråga om JAS, där uppenbarligen fler än Carl Bildt har blivit vilseledda. Men det vore lätt att tillstå det här misstaget. Utrikesministern bekräftar i sitt anförande att den nya definitionen av neutralitetspolitiken ligger fast, nämligen neutralitet i händelse av krig i vårt närområde. Vänsterpartiet menar att det förändrade begreppet från 1992 rymmer en rad problem. Det är en insvävning, och frågan inställer sig genast om vi bara skall vara neutrala i närområdet. Var går gränsen för närområdet? Är det Norden och Baltikum? Men vad skall vi säga om konflikter i Afrika? Skall vi lägga oss i dem? Svenska folkets inställning i den här frågan är mycket tydlig. Enligt en nyligen genomförd undersökning, som redovisades i DN i förra veckan, anser 70 % av svenska folket att det gamla begreppet, dvs. att "Sverige bör i fredstid föra en alliansfri politik, syftande till neutralitet i krig", bör ligga fast. Dessutom är det bara 15 % som vill att Sverige skall söka medlemskap i NATO. Vänsterpartiet delar Centerpartiets uppfattning på den här punkten. Det gamla begreppet duger, och det är det som en överväldigande majoritet av svenska folket vill se. Regeringen framhåller att Sverige inte eftersträvar medlemskap i vare sig NATO eller VEU. Men vad innebär "aktivt observatörskap" i VEU, Lena Hjelm Wallén? Nog blir det motsägelsefullt när man säger att "Sverige står utanför alla militära allianser". Det är bra att utrikesministern klargör att neutralitet inte innebär likgiltighet. På den punkten finns det en klar missuppfattning från Moderaternas och Carl Bildts sida, tycker jag. För Vänsterpartiet står det fullt klart att svensk neutralitet inte innebär vare sig likgiltighet eller passivitet. Regeringens vidgade säkerhetsbegrepp är bra. Vi tror att det är klokt att konstatera att säkerhet är något mer och kvalitativt annorlunda än militär säkerhet. Men även här finns en dubbelhet hos regeringen. Betydelsen av förebyggande insatser har betonats vid flera tillfällen tidigare, liksom här i dag. Alla de insatser vi gör runt om i världen kan leda till utveckling och rättvisa, och de bör samtidigt ses som en investering i säkerhet. Men hur är det i verkligheten? Vi gör en viktig insats genom de fredsbevarande trupperna i f.d. Jugoslavien. Det finns i och för sig mycket kritik mot FN och en hel del av truppernas insatser, men just de svenska och nordiska truppernas beteende har enligt vad alla omvittnat varit gott. I mina ögon är detta den viktigaste insats som det svenska försvaret gör över huvud taget för säkerheten i Sverige och i världen. Desto märkligare är det att den insatsen inte betalas av det militära anslaget utan bekostas av UD. Över 40 miljarder i anslag går till försvaret och mindre än en tredjedel till bistånd. Det är den omvända fördelningen som borde gälla, om vi vill skapa säkerhet i världen. För Vänsterpartiet är det självklart att vi måste stå fast vid enprocentsmålet. Vi har svårt att förstå att regeringen kan försvara att biståndsanslagen har utsatts för en frysning. Det innebär ju besparingar i jämförelse med anslagen till just försvaret. Det finns många exempel på hur den nedskärningen drabbar. Man kan också peka på det absurda i att frivilliga försvarsorganisationer inte får vidkännas någon som helst frysning av sina anslag samtidigt som fredsorganisationer däremot får det. Just biståndsfrågorna uppfattar jag som de centrala i vår utrikespolitik. Det anslag med kvinnoperspektiv som har förts in i biståndet som ett sjätte biståndsmål välkomnar Vänsterpartiet. Men problemet med de minskade anslagen kvarstår - jag måste understryka det. Jag tycker också att barnperspektivet fattas i biståndspolitiken. Hur ungdomar kan spela en viktigare roll har Vänsterpartiet lyft fram i flera motioner. Där menar jag att det brister hos regeringen. Detsamma gäller en satsning på funktionshindrade. Som Lena Hjelm-Wallén sade behöver vi bygga upp länder som Angola och Moçambique efter kriget, men inte heller där har regeringen kunnat satsa ordentligt med pengar på grund av nedskärningen. För Vänsterpartiet är det helt klart att biståndet kan effektiviseras. Vi har inga invändningar mot att myndigheterna slås ihop till en, och vi tycker att det är mycket lämpligt att SIDA flyttar till Rinkeby. Vi är många som minns löftena om svenskt agerande i EU inför folkomröstningskampanjen. Lena Hjelm-Wallén tog nu upp frågan om regeringskonferensen 1996 och sade att det svenska ställningstagandet måste grundas på en bred offentlig debatt. Det är bra, men Sverige är väldigt sent ute. Det var först häromveckan som regeringens ansvarige utsågs, och arbetet har alltså inte alls kommit i gång. Det finns naturligtvis positiva exempel på hur Sverige agerar i EU. Jag tänker t.ex. på jordbruksministerns envisa kamp för bättre och humanare fraktvillkor för slaktdjur. Jag hoppas att hon kommer att vinna den kampen i EU. Ett annat exempel är att EU-parlamentet har vägrat Turkiet att komma med i en tullunion med hänvisning till problemen där med mänskliga rättigheter. Varför intog inte Lena Hjelm-Wallén samma ståndpunkt? Hur kan Lena Hjelm-Wallén undgå att stå på EU:s sida på det området? På många andra områden finns det anledning att konstatera att farhågorna har förverkligats i mycket större utsträckning än vad vi på nej-sidan kunde förutse. Det gäller t.ex. biståndet inom EU, som är långt mer byråkratiskt och svårt att påverka än vad våra egna biståndsbyråkrater kunde föreställa sig. Vi har livsmedelsbiståndet som är 20 % och som snarast gynnar jordbruksnäringen i EU-länderna. Vi har Loméavtalet, som bygger på koloniala relationer. Vi i Vänsterpartiet menar att det finns oerhört mycket som måste ändras inom EU. Ett förslag gäller EU-parlamentets enorma kostnader för byråkratin på grund av att den är uppdelad på två platser i Europa. Varför inte ha det antingen i Bryssel eller i Strasbourg? Ett annat EU-problem som vi först nu har riktigt förstått gäller den nya klassen - nomenklaturan, skulle man väl kunna kalla den - som har enorma löner och förmåner; det gäller både tjänstemän och politiker. Inte var det väl det som ja-sidan eftersträvade, och hur tänker regeringen agera för att ändra på det förhållandet? Jag vill också gärna veta hur det blir med de dubbla vetona i försvarsfrågorna. Anslutningen som observatör till VEU ger fel signal. Och så har vi utspelet från Maj-Lis Lööw och Margaretha af Ugglas, som vill avskaffa vetorätten när det gäller utrikespolitiken. Är regeringen med på de noterna? EU finns, och Sverige är med där. Som medlem måste Sverige agera mycket aktivt mot centralism och överstatlighet. Drottning Kristina jämförde i en postum intervju i DN den 14 januari 1995 EU:s makt med påvedömets under hennes sekel. Inte heller där var öppenhet eller demokrati några framträdande inslag. Däremot kanske beslutsprocessen var litet kortare. Inför regeringskonferensen 1996 måste Sverige driva på i EU för ökad demokrati och öppenhet. Reformeringen av FN är nödvändig. Ingvar Carlsson och Shridath Ramphal har kommit med en mycket intressant rapport. Där finns ett flertal förslag, exempelvis om minskade militärutgifter, om en permanent domstol för att döma krigsförbrytare och inte minst om att inordna Världsbanken och övriga Bretton Woods-institutioner i FN-systemet. Jag hoppas att alla de här förslagen blir föremål för en ordentlig diskussion på ett brett plan i Sverige och att många av dem kan genomföras. När det gäller FN och Sveriges agerande vill jag konstatera att vi nu inför konferenserna i Köpenhamn och i Peking kan se problem med att Sveriges uppfattning skall inordnas under EU:s. Våra möjligheter att driva en självständig politik är mycket begränsade. Lena Hjelm-Wallén tog upp kränkningar av de mänskliga rättigheterna på flera ställen på jorden. Det är välkommet med tanke på regeringsförklaringen från oktober 1994, där frågan om mänskliga rättigheter över huvud taget inte behandlas. Andra har varit inne på frågan om Bosnien. På den punkten efterlyser jag för Vänsterpartiets räkning ett mycket klarare ställningstagande. Vi måste klargöra att Bosnien Hercegovina skall överleva som nation och att vi inte accepterar en uppdelning i etniska nationer. Men det finns många flera platser på jorden där Sverige måste agera tydligare. Det gäller Turkiet, som jag tidigare var inne på. Det gäller Colombia, där Sveriges intresse huvudsakligen har begränsat sig till de svenska medborgare som är fängslade av gerillan. Det är alldeles riktigt - det är Sveriges uppgift att agera för att de skall bli frigivna, men vi borde i mycket större utsträckning rikta intresset mot de colombianer som i dag lever i ett samhälle präglat av våld och politiskt våld. Jag undrar vad Sverige gör i fallet Mexico. Jag har inte hört något fördömande från Sveriges sida av att regeringen i flera omgångar har tillgripit vapen för att kväsa indianerna i Chiapasregionen. Det är bara förhandlingar som kan lösa problemen, och på den punkten måste vår regering vara mycket tydlig. Jag efterlyser svenska initiativ på en rad områden. Det finns här ett tydligt sambandet med svensk vapenexport, som inte borde förekomma till länder som kränker mänskliga rättigheter men som fortsätter med hänvisning till gamla avtal. I fråga om Östeuropa har vi väl alla känt glädje över att muren har fallit och att gamla, antidemokratiska strukturer har upphört. Men vår glädje har också ersatts av en oro över att ett dåligt system är på väg att ersättas av ett annat, med en extrem rovdrift på människor och miljö. Här kan Sverige göra mycket viktiga insatser, och utrikesministern tog upp en del av dem; de återfinns också i den propositionen som kom häromdagen. Men jag tycker att det fattas en del saker. Man talar om insatser för handikappade och insatser inom folkhälsoarbetet, men det skall inte kosta så mycket pengar. Det skall inte heller insatserna mot barnprostitution och barnpornografi, där faktiskt Sverige och svenska medborgare är inblandade. Jag har också undringar över de stora problem som gäller forskningen och dräneringen från de före detta östeuropeiska staterna av betydelsefulla forskare till västvärlden. Vad gör Sverige i det avseendet? Vi bör också mer i detalj diskutera hur det partistöd som regeringen har aviserat från svensk sida skall fungera. Världsbilden är dubbel, vilket flera talare har varit inne. Det finns många positiva tecken på förändringar i världen. Händelseutvecklingen i Sydafrika har kanske uppmärksammats mest. Men jag tror att det är viktigt att framhålla fredsprocessen i Centralamerika och Mellanöstern. Vi bör liksom regeringen ta upp kampen mot fördomar mot islam. Jag välkomnar detta initiativ. Man visar att hotet från islam kommer från de extrema fundamentalisterna och inte från islam i sig. Fru talman! Vi har ett nytt säkerhetsbegrepp. Låt oss visa vad det innebär i praktiken. Vänsterpartiet hävdar att det finns solidaritet i Sverige och att den behövs. Vi har faktiskt råd, så länge vi kan satsa över 40 miljarder på ett militärt försvar. Från UNICEF har man framhållit att krig en gång i tiden utkämpades mellan arméer, men att i krigen under de senaste decennierna har betydligt fler barn än soldater dött eller blivit handikappade. Klyftorna i världen har ökat. Vi har dock möjligheter. UNICEF har i en vision visat att det är möjligt att barnadödligheten har upphört år 2050 och att vi har en värld i fred. Jag vill framhålla att Sverige inte står inför några säkerhetspolitiska hot. Men världens fattiga står inför hotet att inte överleva. Det är på det området våra krafter skall sättas in.

Fru talman! Riksdagskolleger! Kära åhörare! Regeringens utrikesdeklaration innehåller mycket litet av framtidens stora, omvälvande frågor. Det gäller såväl de viktiga frågor som togs upp på Riokonferensen som de alltmer intensivt nära och viktiga frågorna om Statsminister Ingvar Carlsson har försökt samla partierna till en gemensam hållning i säkerhetspolitiken. Men hur skall Ingvar Carlsson få till stånd en samsyn om alliansfrihet och neutralitet när svenska EU-parlamentariker går ut och deklarerar att de vill ta bort vetorätten för medlemsländerna när det gäller utrikes och säkerhetspolitiken? Hur skall Ingvar Carlsson uppnå en samsyn när svenska EU parlamentariker vill ha en gemensam säkerhetspolitik inom EU? Konflikten om den svenska säkerhetspolitiken har blivit tydlig de senaste veckorna. Den kommer inte att minska. I och med Sveriges EU-medlemskap kommer konflikten tvärtom att skärpas. Förutsättningarna för en samsyn i säkerhetspolitiken har till synes minskat drastiskt. Eller är det en synvilla? Är det så att även socialdemokraterna vill ha en gemensam försvars och säkerhetspolitik i EU, men att de just nu diskuterar något annat - dvs. ubåtar och brev - för att slippa redovisa sin åsikt? Misstanken infinner sig lätt när utrikesministern i sitt tal inte redovisar något konkret om regeringens linje inför EU:s regeringskonferens 1996. Den konferensen skall lägga fast den framtida politiken på just de här områdena. Och varför redogör inte regeringen för den debatt som pågår i EU om 1996? Den debatten måste också Sverige delta i. I sitt tal pekar utrikesministern ut en vision - att inom EU åstadkomma en "alleuropeisk fredsordning". Men vad, Lena Hjelm-Wallén, innebär detta i konkret politik? I går sammanträdde EU-parlamentets utrikes och försvarsutskott. Där beslutade en majoritet att inrätta en EU-krigsmakt, att avskaffa vetorätten i utrikes och säkerhetspolitiken och att säga nej till neutralitetspolitik inom EU. Den franska ordföranden betecknade under mötet ett yrkande av Maj Britt Theorin om respekt för neutrala länder som "bisarrt" och ville först inte ens ta upp det till omröstning. En tysk socialdemokrat ansåg att yrkanden som innehåller begreppet "neutral stat" strider mot EU:s stadga och inte alls borde få lov att ställas. Dessutom tog utskottsmajoriteten ställning för att EU skall ha en gemensam försvarspolitik, genom att militärpakten VEU inkorporeras i EU och att en Europeisk interventionsstyrka och en Europeisk vapenbyrå upprättas. Utrikesmajoriteten sade också nej till undantag inom utrikes och försvarspolitiken. Det blev också nej till att behålla vetorätten för enskilda stater på det här området. Det är alltså uppenbart att en kraftig majoritet i EU-parlamentets utrikes och försvarsutskott står för en linje som på flera grundläggande punkter strider mot den svenska regeringens deklarationer om vår utrikes och säkerhetspolitik. EU-parlamentet har visserligen inte det avgörande inflytandet över EU:s framtida politik, men EU parlamentet kommer att ha företrädare med i den grupp som skall förbereda regeringskonferensen 1996. Det kan också vara så att parlamentets uppfattning delas av regeringen i många EU-länder. Förmodligen är många av ledamöterna företrädare för regeringspartierna. Den svenska regeringen måste därför vara beredd på att liknande förslag som det man i går fattade beslut om läggs fram på konferensen. Är regeringen beredd att använda vetot för att stoppa ett sådant beslut 1996? Hur ställer sig regeringen i dag till den här utvecklingen? I Dagens Nyheter redovisades en opinionsundersökning om hur svenska folket ser på säkerhetspolitiken. Hela 70 % ansåg att det var viktigt att Sverige i fredstid för en alliansfri politik syftande till neutralitet i krig. Här fanns inte "skall kunna vara", utan beskedet var rakt. Svenska folket vill ha en tydlig neutralitetspolitik. Det saknas mandat i folkopinionen för ett svenskt deltagande i en försvarsallians eller i ett bindande försvarssamarbete. Det borde ha varit en självklarhet att den borgerliga regeringen redan vid EU förhandlingarna hade deklarerat att man inte tänkte delta i den s.k. tredje pelaren med det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet. Så gjorde man från dansk sida. Den del som berör det kommande utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet måste komma upp till debatt omedelbart. I stället tycks förespråkarna för ett medlemskap i unionen undvika att debattera de säkerhetspolitiska frågorna. Jag anser att vi har en demokratisk skyldighet att ta upp den här debatten och se till att den kommer i gång. Det är dags att regeringen redogör för sitt agerande. Under de senaste dagarna har vi fått höra att Maj-Lis Lööw, socialdemokrat, och Margaretha af Ugglas, moderat, uttryckt att de anser att vetorätten skall bort. Är det både Carl Bildts och Ingvar Carlssons uppfattning i dessa frågor? Fru talman! Gäller borttagandet av vetorätten också de områden som berör det kommande beslutet inom utrikes och säkerhetspolitiken? Frågan inställer sig också när såväl Margaretha af Ugglas från Moderaterna som Hadar Cars från Folkpartiet i utrikes och försvarsutskottet i går fann sig föranlåtna att markera att de inte anslöt sig till Maj Britt Theorins röstförklaring i enlighet med den svenska regeringens officiella neutralitetspolitiska linje. Står Lars Leijonborg och Carl Bildt bakom sina partikamraters ställningstagande? Om Moderaternas och Folkpartiets linje är att vi skall lämna neutralitetspolitiken bakom oss är det lätt att förstå svårigheterna med att få en samsyn. Då kan vi kanske lika gärna lägga ner de pågående partiledaröverläggningarna. Precis som Lars Leijonborg påpekade ger 1992 års skrivning öppningar för stora förändringar. Miljöpartiet de gröna anser att Sverige även i fortsättningen skall vara neutralt i händelse av krig. Formuleringen "skall kunna vara" ger upphov till tolkningsproblem när vi redan i och med EU medlemskapet kan se att partierna agerar olika. Svenska folket har med en knapp majoritet röstat för ett EU-medlemskap. Nu är vi medlemmar. Nu måste regeringen tydliggöra vad medlemskapet får för konsekvenser. Tydlighet och öppenhet måste vara grundläggande i utrikespolitiken. Inte minst krävs det av oss politiker att vi för medborgarna redovisar var vi står och på vilket underlag vi fattar beslut. På så sätt kan vi få både förtroende för och uppslutning kring utrikes och försvarspolitiken. Miljöpartiet menar att Sverige inte än en gång får föra medborgarna bakom ljuset. Misstagen från 50 talet skall inte upprepas. Vi skall inte ha en officiell linje och en realpolitisk. Trätan mellan Ingvar Carlsson och Carl Bildt är ett bra exempel på hur det inte får gå till. Säkerhetspolitiken framställs som personliga angelägenheter för Carl Bildt och Ingvar Carlsson. Detta är inte deras ensak. Det är inte ens vi politiker som ensamma skall ta ställning och debattera dessa frågor. Den svenska allmänheten måste få tillgång till så mycket information som möjligt om det som grabbarna diskuterar. Det kräver demokratin. Det krävs för vår fortsatta säkerhet. Därför, fru talman, bör hemligstämpeln på Emil Svenssons rapport om ubåtssamtalen med Ryssland hävas. Det vore en bra början på ett nytt klimat i utrikespolitiken i Sverige. Fru talman! Regeringen konstaterar att den rika femtedelen av världens befolkning i dag är 60 gånger så rik som den fattigaste. Detta är visserligen ett insiktsfullt konstaterande, men det borde också ha fått konsekvenser i årets budget - konsekvenser som hade sett annorlunda ut än de neddragningar som har blivit fallet i årets biståndsbudget. Utrikesministern konstaterade också att det förebyggande arbetet inte var särskilt glamouröst men att det ändå var det viktigaste. Vi i Miljöpartiet anser inte att det är rimligt att låta de fattiga i tredje världen betala för vårt budgetunderskott, vår utlandsskuld. De har faktiskt nog med sina egna skulder. Det är omoraliskt att lägga dubbla bördor på dem. Det är fel att jämföra våra lån med deras misär. Bland svenskarna finns det i dag en stark biståndsvilja. Enprocentsmålet har en stark folklig förankring. Trots detta föreslår regeringen en frysning av biståndet. Det innebär ytterligare en procentuell försämring av biståndet om det låses vid nominellt värde och BNI samtidigt ökar. En stor mängd människor som hade kunnat få del av vårt stöd drabbas. Fru talman! Sakta kommer Sverige att driva allt längre bort från enprocentsmålet. Sverige är på väg att förlora sitt anseende som föregångare. Andra länder, t.ex. Holland, hänvisar till Sverige när de nu också skär i biståndet. Klyftorna i världen kommer att öka ytterligare. Den så viktiga förebyggande verksamheten minskar samtidigt som regeringen väljer att inte ens nedrusta i samma utsträckning. Från biståndsbudgeten har den del av EU-avgiften tagits som skall gå till EU:s biståndsbudget. I praktiken försämrar detta biståndet till de fattiga ytterligare. I budgeten låter det som om vi bara kanaliserar en del av vårt bistånd via EU:s biståndsverksamhet. När man tittar litet närmare på detta upptäcker man att EU:s biståndsbudget inte utökas. Vi har alltså ytterligare försämrat för de allra fattigaste eller - som det numera heter - dragit åt svångremmen för dem som inte har råd att ha en svångrem. Fru talman! Det känns djupt beklämmande att den svenska solidariteten har fått ge vika. Upprätthållandet av enprocentsmålet borde ha varit en självklarhet. Det är aldrig lönsamt att spara på förebyggande åtgärder.

Fru talman! Ibland blir utrikespolitik inrikespolitik. Det finns bevis för det. Så har det varit i ett par tre veckor. I tidningar, radio och TV har utrikespolitiken nyttjats som ett slags partipolitikens kroppsbyggande. Vi kristdemokrater kan inte tycka att det är annat än dystert med utrikespolitiska trätor som dessutom sitter fast i det historiskt förgångna. Dagens utrikespolitiska debatt borde självfallet sträcka sig framåt, sikta mot sekelskiftet och syssla med morgondagens många internationella utmaningar i stället för att i så hög grad vara en storm i ett redan sprucket vattenglas. Berlinmuren har hackats ner. De baltiska staterna är fria. Warszawapakten har fallit sönder och samman. NATO är inte längre sig likt. Europa andas med båda lungorna. Väst och Östeuropa bjuder varandra armen. Det kalla krigets debattklimat har inte fog för sig. Demokratin har äntligen fått en rejäl chans. Det kan då inte vara något annat än den stabila svenska demokratins uppgift att gå före med det goda exemplets makt och visa mental och åsiktsmässig mognad i utrikes och säkerhetspolitiska spörsmål. De gångna veckorna har inte visat upp den kvaliteten. Jag anser dessutom att svenska folket har rätt att ha de anspråken på sina politiker. Fru talman! Enligt vår åsikt behöver vi egentligen inte ägna ett enda meningsutbyte åt att stryka under svensk militär alliansfrihet. Det torde inte finnas många frågor här i kammaren om vilka det råder en så kompakt enighet som just den om svensk militär alliansfrihet. Vi vet från tidigare decennier alltför väl att vårt geografiska läge och vår neutrala position mellan NATO och Warszawapakten gjorde vårt territorium synnerligen intressant. I dag kan vi, och det gör vi, småle åt minkhistorier, men vi bör för den sakens skull inte skriva om hela vår säkerhetspolitiska historia. Vi vet ju att spionverksamhet och infiltration i flera sammanhang har varit omfattande under tidigare år. Men säkerhetspolitiken kan inte behöva vara nattstånden, när det nu gryr en ny dag över Europa. Svensk neutralitetspolitik kan inte enbart se sig i backspegeln. Det kommer aldrig, tror jag, dagens unga och morgondagens medborgare att tolerera. Jo då, vi vet allihop att det finns orosmoln på flera håll i Europa, i Mellanöstern, i forna Sovjetunionen, i Afrika och Asien. Fred och frihet måste ständigt vinnas. Just därför måste vi syssla med framtiden och se vad länder tillsammans kan åstadkomma. Sannolikt var vi alldeles för oförberedda på att det kalla kriget skulle ta slut. Vi hoppades och önskade hett att det skulle förpassas till en förgången tid, men när detta väl skedde visste Europa inte riktigt hur situationen skulle hanteras. Det är för att vi skall slippa hamna i en framtida villrådighet som säkerhetspolitiken måste anpassas efter det faktum att vi lever i ett nytt Europa och efter det faktum att historien inte går i repris. Vi har olika uppfattningar om EU, men vi kan omöjligt ha olika uppfattningar om EU-fädernas intentioner. De var att riva gränsbommar för att människor skulle komma närmre varandra. EU var och måste få vara en fredsidé. En av Europas absolut största framtida säkerhetspolitiska utmaningar är att lyfta de forna kommunistiska staterna upp ur ekonomisk, social och miljömässig förslumning. Det säger sig självt att pendeln slår ut minst sagt kraftfullt åt höger efter att ha varit uppbunden i kommunismen och planekonomin under så många år. Men det ligger, tror jag, en stor säkerhetspolitisk risk i att nyliberalism och otyglad marknadsekonomi får breda ut sig i det vakuum som havererade kommunistiska ekonomier skapat. Sådant leder lätt till att reaktionära krafter får luft under vingarna. Vi vet att EU:s avsikter är att utvidga österut, och vi ser det självfallet som synnerligen viktigt att också Baltikum snarast möjligt inryms i den europeiska gemenskapen. Blotta möjligheten för central och östeuropeiska stater att komma med i en europeisk gränslös gemenskap utgör i sig ett säkerhetspolitiskt plusvärde. Fru talman! Jag har mycket svårt att tro att det skulle ha funnits en tillräckligt stark och samlad kraft att ta sig an de gigantiska uppgifter som det forna Sovjetunionen lämnat efter sig om inte EU funnits. Att Ryssland och Ukraina är i färd med att bygga upp ett frihandelsavtal med EU är självfallet fredsskapande för vår vida omgivning. Naturligtvis spelar Sveriges medlemskap i EU en säkerhetspolitisk roll. Gemenskap kan aldrig vara detsamma som likgiltighet. Sveriges alliansfrihet kan aldrig innebära att vi förpliktar oss att sitta med armarna i kors om Europa brinner. Och den som älskar att tolka skillnaderna mellan Carl Bildts Baltikumtal och påstående att Sverige inte skall kunna vara neutralt om Baltikum anfalls och Lena Hjelm-Walléns tal om att Sverige inte skulle förhålla sig likgiltigt om Baltikum anfalls, hon eller han kan knappast gå till historien som säkerhetspolitikens mest betydelsefulla uttolkare eller exeget. Låt mig också slå fast, fru talman, att Europagemenskapen skall vara en gemenskap och ett samarbete mellan fria och självständiga stater. Självständigheten skall inte säljas ut vare sig nu eller 1996, vare sig det gäller säkerhetspolitik eller annan politik. Att samarbeta är inte att uppge sin självständighet. Ingen skulle få för sig att hävda att Sverige förlorade sin självständighet när Sverige gick med som medlem i FN. Och likväl känner vi alla till att FN:s säkerhetsråd har åtskilliga möjligheter att ställa krav på FN:s medlemmar. Ingen skulle heller få för sig att påstå att Sverige förlorat sin självständighet för att vi deltagit och deltar i samordnade fredsskapande, humanitära och militära aktioner runt om på jordklotet. Det må sedan gälla insatser i Somalia eller det forna Jugoslavien eller i samband med det s.k. Gulfkriget. Att vi i Europa är beroende av varandra och att fri rörlighet över gränserna innebär att detta beroende känns än mer naturligt, det kan väl ingen förneka. I själva demokratibegreppet, och absolut i den människosyn som vi kristdemokrater vill omfatta, ligger dessutom ett ansvarstagande, ett engagemang för medmänniskor, och detta upphör inte vid nationsgränser. Fru talman! I detta sammanhang kan jag inte låta bli att uttala besvikelse över att Sverige så länge visade sig tafatt när ryssarna brutalt gav sig in i Tjetjenien och terroriserade civilbefolkningen där. Jag tror att den filttoffelmetodik som utrikesministern då använde är helt felaktig. Vi borde för övrigt ha lärt oss av händelseutvecklingen i det forna Jugoslavien att det inte duger att vara åskådare i första ronden och tro att det går att spela en roll i den andra. Åtskilliga bedömare har ju ångrat att man inte gav Belgrad resoluta besked omedelbart, när vapenskramlet började och krigsmaskineriet satte sig i rörelse där. Skall en våldslavin förhindras, sker det inte genom att man ställer sig mitt i backen, det sker om bollen som startar de våldsamma krafterna vrids ur handen på den som visar sig benägen att kasta, att starta våldet. Det är sant att Sverige inte var ensamt om att tveka och humma i stället för att ge herrarna i Kreml raka och rena besked. Men det är ju i sig ingen ursäkt. Och det hade, menar jag, varit på sin plats att driva på övriga medlemsländer i EU och i världssamfundet, något som nu inte skulle ha räknats som annat än klokt säkerhetspolitiskt internationellt arbete. Fru talman! En folkomröstning om EU medlemskap och vilka omställningar som medlemskapet krävt leder lätt till att Europapolitiken blir helt dominerande och att övriga globala frågeställningar hamnar i skymundan. Det är verkligen att beklaga att Sverige nu ytterligare drar ner sin utrikesrepresentation ute i världen och att detta sker parallellt med att biståndsrelationerna med de fattiga länderna mattas. Jag förstår faktiskt inte att regeringens representanter fortsätter att hävda att enprocentsmålet ligger fast, då ju sanningen är att biståndet skall urholkas steg för steg de närmaste fyra åren. Europa är inte världen, och vi får aldrig ett tryggt Europa om vi inte får tryggare relationer mellan det norra och södra halvklotet, och det får vi inte med mindre än att man i fråga om bistånd och handel ser större global rättvisa som mål. Aldrig har vi haft bättre och större insikt om att vi är beroende av varandra var på jordklotet vi än bor, aldrig har de internationella avstånden varit mindre än i våra dagar. Därför känns det så fel att nu snäva in våra internationella perspektiv, så fel att kapa angelägna internationella relationer. Herr talman! Befolkningstillväxt och miljöförstöring är sannolikt de största globala säkerhetspolitiska hoten. Lika väl som vi fått lära oss att inte enbart tala om statsskuld utan också om miljöskuld, behöver vi lära oss att säkerhetspolitik inte enbart har med militära strukturer att göra. Häromdagen rapporterades att kineserna nu blivit 1,2 miljarder. Skulle denna enorma folkmängd tillägna sig hälften av vår livsstil skulle den säkerhetspolitiska debatten knappast handla om militärallianser utan om miljöföroreningar, och förstås om de spänningar som miljöföroreningarna skapar rent militärt. Det är heller inte svårt att förstå att brist på mat och dricksvatten kan sätta folk i rörelse, kan uppamma aggressioner och hat och kan komma att skapa helt andra säkerhetspolitiska konflikter än de som historien möjligtvis rymmer. Om 40-50 år - det måste vi kalkylera med - är jordens befolkning fördubblad, och ingen tror väl annat än att detta får säkerhetspolitiska konsekvenser. Herr talman! Under flera år har Sverige mycket aktivt tillsammans med övriga nordiska länder arbetat för att FN-systemet skulle bli mer effektivt till organisation och arbetsformer. För bara något år sedan nådde det s.k. nordiska FN-projektet en bra bit på väg. Det var inte en nordisk internationell framgång som rönte särskilt stor uppmärksamhet i medierna, men den var inte desto mindre ytterligt väsentlig och betydelsefull för framtiden. Vi kristdemokrater anser inte att någon möda får sparas när det gäller att stärka FN:s roll i det internationella säkerhetspolitiska arbetet. Men när nu den bipolära världssituationen inte längre existerar, behövs en korrigerande kraft gentemot nationalistiska och hegemonistiska tilltag. FN måste därför mer bli en fredsskapande kraft. Det räcker inte att rycka ut när eldsvådan är ett faktum. FN måste se som sin absolut primära uppgift att vara på plats för att förhindra själva utbrottet. Vi vet att FN därvidlag inte har varit lyckosamt i alla sammanhang på sistone, men FN är och blir självfallet vad vi gör det till. Och det är, menar jag, ett oavvisligt faktum att FN inte gavs den styrka och auktorisation som borde ha varit naturligt när det kalla krigets dagar var till ända.

Herr talman! Utrikespolitiken famnar mycket, både vad avser länder, svårigheter i världen, händelser och liknande. Man kan konstatera att det finns stor samstämmighet om analysen av problemen i världen och också om vad Sverige bör göra för att komma till rätta med de problemen. Därutöver finns det också nyanser i debatten, och så skall det vara. På ett område är det i dag särskilt mycket inrikespolitisk debatt i utrikespolitiken, och det är vad gäller säkerhetspolitiken. Det verkar som om Carl Bildt tror att en aktiv svensk utrikespolitik skulle ha börjat i och med honom själv. Detta tycks mig något historielöst. Han har härvidlag i hög grad nytta av en mångårig mycket aktiv socialdemokratisk politik, där internationalismens fana verkligen hölls högt, vilket dock ofta kritiserades av Moderaterna och, för att gå litet längre tillbaka i tiden, det forna Högerpartiet. Att Carl Bildt i dag avslutade sitt tal med att säga att vi bör " ta steget från gårdagens ståndaktiga nationalism till morgondagens engagerade europé " var ett utslag av denna historielöshet. Sverige har under socialdemokratisk ledning alltid i hög grad varit internationalistiskt, och vi är i hög grad engagerade européer. Därför tycker vi också att vårt medlemskap i EU är en ny och viktig plattform. Vi kommer att göra vad som på oss ankommer för att göra EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik så effektiv som möjligt. Vi skall därvidlag vara öppna för förändringar och studera olika förslag som nu kommer fram om hur detta skall kunna gå till. Men utgångspunkten bör vara att utrikes och säkerhetspolitiken till sin karaktär skall vara i huvudsak ett mellanstatligt samarbete. Marianne Samuelsson tar i det här sammanhanget upp frågor om en framtida gemensam försvarspolitik. Hittills tyder inget på att EU-länderna är beredda att ta några steg i riktning mot överstatlighet på försvarsområdet. Vi vet att ingen medlem kan tvingas in i en försvarsgemenskap. Sverige har också för länge sedan klargjort sin politik att stå utanför eventuellt försvarssamarbete. Vad vi vill göra är att delta i t.ex. fredsbevarande och liknande samarbete, och i det avseendet har vi stora möjligheter. Låt oss se något på visionen om gemensam säkerhet, Olof Palmes vision från början av 80-talet. Det pågår en bred och mångfasetterad debatt om just detta, och det är viktigt att Sverige konstruktivt är med i denna debatt. Men då får man inte göra så som Carl Bildt gör, misstänkliggöra vårt Europaengagemang och vår aktiva Europapolitik med hänvisning till att vi vill hålla fast vid den militära alliansfriheten och neutraliteten. Det är tvärtom så att Sverige har stora möjligheter att på den militära alliansfrihetens grund bidra till den alleuropeiska fredsordning som vi alla har som vision och eftersträvar. Vår långa erfarenhet av fredsbevarande och konfliktförebyggande insatser investerar vi nu i det europeiska samarbetet. Europas institutioner och organisationer bidrar på olika sätt till det här arbetet. Jag ser t.ex. OSSE som en viktig organisation med unika fördelar. Bl.a. är både Ryssland och USA med i den organisationen. Den organisationen har också möjlighet att hantera interna angelägenheter. Det är därför som vi har pekat på och framhållit OSSE i samband med Tjetjenienkrisen och varit mycket aktiva när det gällt att framhålla OSSE:s viktiga roll. Dess begränsning är naturligtvis att besluten skall fattas i samförstånd, men denna begränsning är också dess styrka, eftersom samtliga medlemsstater enigt ställt sig bakom ett normsystem och gjort långtgående politiska åtaganden. Jag nämnde att vår relation till VEU är ett observatörsskap. Jag menar att vi där skall vara aktiva, och med sådan aktivitet menar jag det som definieras inom den s.k. Petersbergdeklarationen om fredsbevarande insatser, krishantering och humanitära aktioner. Också när vi deltar i ett visst NATO-samarbete genom PFP är det fredsbevarande uppgifter som är aktuellt för oss och ingenting annat. Debatten om säkerhetspolitiken har en framtidsdimension där vi i våra bidrag bör vara aktiva och konstruktiva, men det gäller också att vara tydlig i den nu gällande säkerhetspolitiken. Vi kan i dag konstatera att alla partier önskar att vi skall ha en visionär framtoning vad gäller den alleuropeiska säkerhetsgemenskapen, att vi skall arbeta konfliktförebyggande osv. Jag tycker att detta rymmer mängder av positiv dynamik, men vi står också mitt i nuet, och där är Sverige ett militärt alliansfritt land. Jag hoppas att Alf Svensson har rätt i att det är att slå in öppna dörrar att ordentligt och stadigt markera att vi alla är överens om denna formulering. Vad vi inte tycks vara överens om är uttolkningen av begreppet neutralitet. Om den har det stått en debatt sedan 1993, då Carl Bildt uttalade att han inte kunde se neutraliteten som ett sannolikt val i det konfliktfall i vårt närområde som vi skulle kunna föreställa oss. Han uttalade också att vi inte skulle kunna stå likgiltiga eller neutrala, om någon annan medlemsstat i EU hotades. Detta har skapat oklarhet, och det är olyckligt. Carl Bildt fortsätter i dag med att framställa neutraliteten som en reträttposition. Jag beklagar verkligen det här, och jag hoppas att exempelvis Alf Svensson faktiskt försöker förstå att ett uttalande om att inte vara neutral är något helt annat än att uttala att man inte är likgiltig. Om vi säger att vi inte tror att vi kan vara neutrala, förespeglar vi ju länder att vi är beredda att gå in i ett militärt engagemang. Det skapar en oklarhet som leder fel, och på det sättet undergräver vi också förtroendet för vår säkerhetspolitik. Även om Lars Leijonborg försökte vara lustig med minkar och annat och försökte ställa sig vid sidan av debatten, går det inte att göra det. Här måste vi alla ta ställning till hur man ser på neutraliteten. Det skulle finnas mycket att säga om andra frågor. Jag delar Lars Leijonborgs frustration vad gäller Bosnien. Vi har inga delade meningar i sak. Det är en fruktansvärd utveckling. Lars Leijonborg och även Eva Zetterberg, tror jag, efterlyste klara ord om att Bosnien-Hercegovina skall bestå som nation, men det finns faktiskt i deklarationen. Jag tror inte att man skall göra politik av lösryckta citat, Lars Leijonborg, som ger en snedvriden andemening åt uttalanden av politiker, särskilt inte när man accepterar vad jag sade, att vi måste se en helhet i utrikespolitiken, och man instämmer i att regeringen eftersträvar just den helheten.

Herr talman! Jag vet inte om det som fru utrikesministern sade på slutet var ägnat som ett försök att försvara Pierre Schoris hyllning av Fidel Castro genom att sätta in det i ett helhetssammanhang. Låt mig bara säga att ju mera av helhetsbilden vi tecknar av Socialdemokratins 80-tal, desto värre blir det. Fru utrikesministern säger att det var engagemang. Ja, det var det, men det var enögt och det var haltande. När vi hyllade Sacharov och Solsjenitsyn, hyllade ni Fidel Castro och fördömde från denna talarstol dem som vågade tala om demokrati i Sovjetunionen. Det var oneutralt. Vi sysslar inte med antisovjetism, sade Socialdemokratin på den tiden. Jag är glad att tillhöra dem som sysslade med antisovjetism, och jag tycker synd om dem som aldrig gjorde det, för de står där med vanhedern inför historien. Så till strävan efter samförstånd, om den nu finns, och den skall väl finnas. Jag skall ärligt säga att jag efter regeringsskiftet strävade efter kontinuitet och samförstånd i utrikes och säkerhetspolitiken, för jag tycker att det ligger ett värde i det. Det skall inte dölja debatten, utan den skall finnas i alla fall, men jag gjorde det. Det som därefter inträffade är att Socialdemokratin sökte striden.

Denna smutsiga hantering påverkar också bilden av den från denna debatt dess värre frånvarande statsministern. Så till sakfrågorna om neutraliteten och Sveriges roll. Det är min uppfattning att vi genom medlemskapet i Europeiska unionen har gått in i en annan tid. Vi har lämnat den gamla neutralitetspolitiken bakom oss. Det är nu det europeiska engagemanget, och där föreligger en skillnad. Jag säger att i varje konflikt eller krisläge i detta nya Europa är det engagemanget, genom framför allt den Europeiska unionen, också den Europeiska säkerhets och samarbetsorganisationen och också FN, som är huvudlinjen i Sveriges utrikes och säkerhetspolitik. Vi har en option att i ett yttersta läge, för att värna vårt land från kriget, också välja den folkrättsliga neutraliteten. Men den som säger att den folkrättsliga neutraliteten är vår huvudlinje har att förklara: Vad betyder det i Bosnien? Jag vägrar acceptera att vi skall vara neutrala i Bosnien. Och skulle ett hot uppkomma mot de baltiska staternas självständighet, så vill jag gärna säga från denna talarstol: Aldrig mera 1940! Aldrig mera i tysthet acceptera att grannstater och grannfolk ockuperas, att vi är tysta och neutrala i decennier och därefter vägrar att ens erkänna att de var ockuperade. Sänd inte signalen, vare sig till de baltiska länder som behöver vårt stöd eller till de rödbruna revanschister som alltid kommer att pröva sina möjligheter i Ryssland, att Sverige i ett sådant läge endast och framför allt och i första linjen strävar efter den folkrättsliga neutraliteten! Det är möjligt att det på denna punkt, som utrikesministern säger, finns missförstånd om Sveriges linje. Klara då ut dem, men se till att inte hela Sveriges utrikespolitik förvandlas till ett stort missförstånd av våra möjligheter och våra uppgifter i det nya Europa. Jag menar att vi har viktiga uppgifter och viktiga möjligheter. Utrikespolitiken är ju inte ett cocktailparty av allmänna åsikter om allting, utan vi måste ha ett antal saker som vi försöker göra. Jag sade inledningsvis att det är inte lätt att skriva utrikesdeklarationer, för de blir lätt litet smörgåsbord, men jag saknar i alla fall en fokusering. Jag saknar en uppgift, jag saknar en vision och en mission för Sverige. En viktig sådan, som jag gärna skulle vilja att vi kunde vara ense om, är utvidgningen av den Europeiska unionen till de centraleuropeiska och de baltiska staterna. Det är en amärkningsvärt svag formulering i utrikesdeklarationen på den punkten. Låt mig ställa en konkret och tydlig fråga till utrikesministern: Kan vi vara överens om att det är en central uppgift för svensk utrikespolitik, en av de allra viktigaste under de närmaste åren, att arbeta för att de baltiska staterna ges möjligheter till medlemskap i den europeiska unionen inom samma tidsramar och på samma villkor som de centraleuropeiska länderna? Är vi överens om det, finns det ett fokus, en mission och en uppgift, och den tror jag nog kommer att uppfylla åtskilligt av fru utrikesministerns tid. Sedan vill jag bara ge utrikesministern rådet: Håll er borta från smutsig hantering med läckta hemliga handlingar! Det återverkar i grunden ytterst på er egen inte bara in utan också utrikespolitiska trovärdighet. Och tänk efter vad som är Sveriges uppgifter. Det förgångna kan vi diskutera i andra sammanhang, och det är inte alldeles hedervärt för er det heller. I framtiden har vi en uppgift. Frånsäg er inte den, för då är det ju en kastrering av våra möjligheter i det nya

Herr talman! Det är nästan så att man känner behov av att begära tillåtelse att delta i grälet som har en tendens att komma upp, inte med lika stora bokstäver som det har varit de senaste veckorna, men ändå. Det ligger där latent under ytan och pyr. Låt mig bara deklarera att jag är anhängare av biologisk mångfald även i havet, för att avfärda den delen av debatten. Jag tycker att vi kan lämna det. Jag tycker att det finns andra saker som är betydligt allvarligare, nämligen hur vi talar om våra relationer och våra möjligheter att göra en insats, att engagera oss, som om vårt engagemang i Bosnien skulle vara beroende av att vi lämnar vår militära alliansfrihet. Det handlar ju om att vi skulle ställa oss som part i en konflikt - på vilken sida då? Jag tycker att det är en obegriplig och förenklad debatt som vi för. Vi har stora möjligheter, och stora skyldigheter, att göra en insats i det forna Jugoslavien. Vi gör det också. Vår militära alliansfrihet är inget hinder därvidlag och kommer aldrig att vara det, i varje fall inte med den politik vi står för. Partiledaröverläggningarna om säkerhetspolitiken tillkom, som jag sade i min inledning, för att vi skulle diskutera inför den europeiska unionens utveckling 1996 och framåt. Men den fråga som kom att diskuteras vid de första mötena var uttolkningen av det säkerhetspolitiska beslutet 1992. Det är bara att konstatera att det i utgångsläget inte fanns någon enighet om uttolkningen. Om det kommer att finnas det återstår att se. Det gäller naturligtvis också de frågor som har bäring på den europeiska unionen och Sveriges roll i det sammanhanget efter 1996. Det är en självklarhet. Låt mig säga att jag uppfattar hänvisningen i regeringsdeklarationen på denna punkt till 1992 års formulering som en självklarhet, av det skälet att det är riksdagen som har beslutat. Innan man har gjort någon ändring är det det gamla som gäller. Däremot kvarstår uttolkningsdebatten. Det är helt klart efter denna diskussion och efter de partiledaröverläggningar vi har haft. Jag tror att det är viktigt, som ett generellt synsätt på säkerhetspolitiken, att man inte lämnar något innan det finns något handfast att gå till i stället. Det är ett av problemen, att vi befinner oss i ett transiteringsskede historiskt sett i Europa, som vi inte har sett maken till på decennier. Detta är en självklarhet. Alla längtar vi efter gemensam säkerhet. Men den gemensamma säkerheten finns ju inte. Nåväl, då har vi anledning att besinna oss och hålla fast vid det som ger oss möjlighet till en aktiv insats men samtidigt tryggheten, säkerheten. Det är ingen annan som skapar den åt oss, om vi inte själva är beredda att göra en insats. Lyckas vi inte skapa en bred enighet får vi konstatera det. Det är ingenting som Centern eftersträvar, att vi skall hamna på olika meningar om detta. Men i så fall kommer rimligen EU-valet, den 17 september eller när det nu blir, att bli en fråga om svensk säkerhetspolitik. Vi är beredda att ta den diskussionen, men det är ingenting att eftersträva. Det vore bra om vi kunde hantera den här på det traditionella svenska sättet. Låt mig uttrycka den förhoppningen. Jag sade i mitt förra inlägg att det finns en del saker som man borde ha lyft fram mera i regeringsdeklarationen. Norden tillhör dem. Varför är det då så viktigt? Hur påverkar egentligen Sverige och andra mindre länder bäst sin omgivning, det internationella sammanhanget? Jo, naturligtvis genom att försöka uppamma en gemensam hållning här hemma, en nationell hållning, i första hand ett förhållningssätt till olika frågor. Men därutöver gör vi det genom att komma överens med likasinnade. Vi har stora möjligheter att vara överens med i första hand de nordiska länderna. Från den basen har vi möjlighet att gå vidare till att finna likasinnade inom EU. De är inte lika många. Urvalet är större, men möjligheterna att finna likasinnade i alla lägen är inte alltid lika uttalade. Vi kunde se det på TV i går, när det gäller en fråga som är självklar i Sverige, djurskyddet. Fyra eller fem länder ställer upp. Det borde vara en självklarhet för alla länder att ställa upp på att hantera djur på ett, jag höll på att säga mänskligt sätt. Men det är det inte. Det är bara ett exempel. Därför tycker jag att det är viktigt att vi ständigt lyfter fram den enhet som Norden är, betonar dess positiva möjligheter och tar vara på dem. Då tycker jag att det är fel signaler som har getts från olika håll. Å ena sidan har det sagts att man skall lägga ner Nordiska rådet. Å andra sidan har det sagts att man skall dra in pengarna innan man har bestämt sig för hur man skall omorganisera det nordiska samarbetet. Jag skulle vilja ha en positiv deklaration från utrikesministern på den punkten.

Herr talman! Jag kände att det var viktigt att reagera mot ett par av de något oskuldsfulla formuleringarna i slutet på regeringsdeklarationen, där regeringen skriver: "Under senare år har vi lyft fram respekten för mänskliga rättigheter som en förutsättning för demokrati." Det är viktigt hur man bedömer historien. Det som hände under detta skede får inte hända igen. Under detta skede hade vi från liberalt håll bl.a. en uttalad kritik mot socialdemokratisk utrikespolitik, att den i för liten utsträckning stod upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Denna skillnad är för närvarande i huvudsak undanröjd. Nästa vecka invigs exempelvis det valövervakningsinstitut som skall ligga i Stockholm. Jag tror att det kommer att ha en mycket viktig funktion för att säkra en demokratisk utveckling i länder som nyligen har gått över till demokrati. Jag är glad över att den nya regeringen har fortsatt arbetet med att bygga upp detta institut. Initiativet tror jag ursprungligen kom från liberalt håll. Men, som sagt, den antydan som finns i avslutningen, att engagemanget för demokrati och mänskliga rättigheter är en epok som kommer att avlösas av en annan epok där vi engagerar oss för någonting annat, är farlig. Jag har funderat en del på hur jag skulle ta upp Bosnienfrågan. Utrikesministern säger att man inte skall göra politik av Bosnienfrågan, för vi tycker likadant. Jag är övertygad om att vi båda känner samma avsky för det som nu händer och gärna vill åstadkomma fred och att Bosnien får överleva som självständig stat. Det vill jag gärna säga till Lena Hjelm-Wallén. Ändå är detta en samvetsfråga för mig som politiker. När man gör politik av något bör det vara sådant som gör att man vinner röster osv. Jag har svårt att tro att denna fråga i den meningen är populistisk. För mig är det en samvetsfråga. Jag tycker att de historiska parallellerna är så avskräckande, fast de ligger ganska nära. På 30-talet började en diktatur i Europa, nämligen Hitlers, utrota ett helt folk. Då var det inte muslimer utan judar som var utsatta för etnisk rensning. Omvärlden orkade inte engagera sig förrän ett krig i hela Europa var oundvikligt. Ungefär i samma skede som Hitler började med sin utrotning överföll en annan diktator i Europa, Mussolini, en självständig nation, medlem av Nationernas förbund. Då var det inte Bosnien utan Abessinien vars existens skulle upphöra. Omvärlden orkade inte engagera sig. För NF innebar oförmågan att försvara Abessiniens integritet att hela organisationens auktoritet ohjälpligt hade undergrävts. Jag tror att det finns mycket att lära av dessa historiska paralleller. Spridningsriskerna är mycket stora om inte kriget i Bosnien bringas till ett slut. Som Folkpartiets nyvalda ordförande Maria Leissner har sagt: Lika självklart som det har varit för oss liberaler att ställa upp för det judiskt dominerade Israels rätt att leva är det att försvara det muslimskt dominerade Bosniens rätt att leva inom säkra och erkända gränser.

Ett ord som förekom på den gamla tiden i den säkerhetspolitiska debatten var "finlandisering". Det stod för att länder i västvärlden kunde bli alltmer beroende av den kommunistiska sfären. I dag står det ordet för det rakt motsatta. I Finland förs en mycket mera öppen debatt om säkerhetspolitik än vad som sker i Sverige. Jag tycker att det är en oerhört tydlig illustration till att vi måste tillåta att denna diskussion också i Sverige förs utan en massa fördomar och tyngande krav på att man på varje kommatecken måste svära på magisterns ord. Någon kanske blev uppskrämd över Marianne Samuelssons skildring över det som har hänt i Europaparlamentet. Man skall ha klart för sig att Europaparlamentets roll i det europeiska samarbetssystemet är att vara pådrivande och opinionsbildande vad gäller nya samarbetslösningar. Men till sist är ändå inte Europaparlamentet beslutande i sådana frågor.

Herr talman! Vi ställde alla många frågor till utrikesministern, och jag har förståelse för att det är svårt att svara på alla. Men det hade varit intressant att få svar på några frågor, Lena Hjelm-Wallén. Jag tänker t.ex. på vad regeringen faktiskt innefattar i begreppet "närområdet". Var slutar närområdet? Jag tänker på frågan om aktivt observatörsskap. Vad är det? Det finns en rad ytterligare frågor som jag tycker att det hade varit välkommet att Lena Hjelm-Wallén hade kommenterat. Det utrikesministern i stället gjorde var att ytterligare kommentera frågan om Tjetjenien och hur den har varit uppe inom ramen för OSSE. Det är naturligtvis väldigt bra. Men jag måste instämma i den kritik som har lyfts fram om att Sverige har varit väldigt sen i kritiken mot Ryssland. Man kan fråga sig hur synen på Jeltsin är. Är han ett hot eller en garanti för demokrati? När nu Sverige äntligen har insett att det handlar om mycket grova övergrepp mot mänskliga rättigheter och sätt att lösa konflikter som är helt oacceptabla är det dags att handla med besked. Carl Bildt uppehåller sig återigen vid vad som har sagts i Utrikesnämnden och i partiledardebatter som har varit interna. Jag måste igen fråga: Är det verkligen av den betydelsen att det skall diskuteras där? Jag menar att Carl Bildt själv gör sig skyldig till precis samma misstag som han anklagar regeringen för, nämligen att föra debatten på en låg nivå. De frågor jag ställde och tog upp om att neutralitet skulle vara samma som likgiltighet, passivitet eller t.o.m. tystnad förbigår Carl Bildt själv med tystnad. För så är det naturligtvis inte. Vi som vill stå för ett neutralitetsbegrepp är naturligtvis inte inne på att det skulle handla om varken likgiltighet, passivitet eller tystnad. Där har vi kanske frågan om aktiv neutralitet, Jag måste också konstatera att min kritik mot Carl Bildt vad gäller fokuseringen på Europa och att det bara är Europa det handlar om när vi talar utrikes och säkerhetspolitik tyvärr blev bekräftad i det andra inlägget från Carl Bildt. Där framgick det med all tydlighet att den önskade fokuseringen enbart skulle handla om europeiska förhållanden. Det är bara att konstatera att det är Europa som gäller för Moderaterna. Övriga världen får klara sig bäst den vill. Jag vill göra en liten randanmärkning: Från Vänsterpartiet har vi drivit frågan om köns och klassperspektiv på olika frågor. Även regeringen har ställt sig villig till att tala om jämställdhetsperspektiv. Var det en slump att Carl Bildt valde att tala om "kastrering" av nya möjligheter? Det finns ju andra ord att beskriva detta med. Herr talman! Jag vill återvända till några av de frågor som tas upp i regeringsdeklarationen. Det gäller de ökande klyftorna i världen, som Lena Hjelm Wallén mycket riktigt har tagit upp. Men jag vill understryka att insikten inte har gällt praktiken. Vi var inne på just detta tidigare. Biståndet har minskat, och vårt engagemang har rent praktiskt och mätt i summor minskat. Det går inte att komma ifrån detta. Jag tycker att det är en skam, och det motsäger regeringens nya säkerhetsbegrepp. Jag vill också hinna in på någon ytterligare fråga. Lena Hjelm-Wallén tar i regeringsdeklarationen upp frågan om vidgad tolerans och flyktingfrågan. Jag vill kort beröra dem. Det är inte så länge sedan vi här i riksdagen, den 17 januari, samfällt hyllade Raoul Wallenberg. Det gjorde vi rätt i, eftersom det finns all anledning att hylla Raoul Wallenberg och hans insatser för flyktingar under andra världskriget. Men vi måste dra slutsatser av det han stod för och av det som händer i vår värld i dag, där miljoner människor tvingas på flykt och där Sverige inte alls spelar den progressiva roll som man skulle önska. Det avvisas ju dagligen människor från vårt land som har befogade skäl att stanna. Nyligen har regeringen fattat beslut om att avvisa bosnien-kroater till en mycket oviss framtid. Löftena om garantier tycks vara mycket ihåliga. Vi har också visumtvång för bosnier, vilket motsäger vår inställning till att stödja Bosnien Hercegovina som stat. Vi har frågan om peruaner, där det görs mycket anmärkningsvärda utvisningar. Detta, och det förhållande att Sverige fortsätter med krigsmaterielexport till länder som uppenbarligen bryter mot mänskliga rättigheter, står i mycket stark kontrast till det man själv säger sig vilja värna om i utrikesdeklarationen. Jag vill också till slut beröra frågor om svenska minor. Lena Hjelm-Wallén lyfte fram hur Sverige kraftfullt agerar i världen. Det tycker jag är väldigt bra, och det skall vi fortsätta med trots att stödet från andra stater hittills inte varit så stort. Men jag menar att även detta blir något ihåligt när man från svensk sida inte har accepterat ett ensidigt svenskt upphörande med att förvara minor och att inom försvarsmaktens värld ändå anse att svenska minor måste finnas kvar utifrån risken för ett anfallskrig mot Sverige. Detta går inte ihop, Lena Hjelm-Wallén. Jag hoppas att ni från den utrikespolitiska sidan skall kunna förmå den försvarspolitiska sidan att inse att vårt budskap i världen vad gäller minor måste hänga ihop.

Herr talman! Lars Leijonborg avslutade med ett konstaterande som jag tycker var värt att spinna vidare på, nämligen att Europaparlamentets roll är att vara pådrivande men inte beslutande. Visst är det så. Men är det då inte särskilt angeläget att vi här hemma vet var våra partirepresentanter som sitter med i dessa icke-beslutande men just pådrivande församlingar står? Det är mycket intressant att konstatera att Folkpartiets, Moderaternas och Socialdemokraternas representanter inte var ense om den svenska säkerhetspolitiken vid Europaparlamentets utrikes och säkerhetspolitiska sammanträde. Man gjorde en röstförklaring där man talade om något annat. Men här, i den utrikespolitiska debatten, får vi inte reda på ett enda ord om var partierna står utrikespolitiskt eller snarare inrikespolitiskt i EU-unionen när det gäller det kommande försvarssamarbetet. Det kan gå mycket snabbt. Man är ju inte politiker bara för att driva debatt. Man vill faktiskt också ha litet makt. Det är en anledning för mig att tro att den här parlamentariska fördelningen, att en klar majoritet i Utrikes och säkerhetspolitiska kommittén är för en gemensam försvarsmakt också innebär att man har en klar majoritet med sig även i de kommande regeringsförhandlingarna. Det skulle vara mycket märkligt annars, faktiskt. Men det är möjligt att Folkpartiet om det företräder Sverige som regeringsrepresentant står för en helt annan linje än man gör som parlamentariker där nere. Jag vet inte. Men jag tycker att det vore klädsamt om vi kunde få någon form av svar på var de svenska parlamentarikerna i dag står i dessa för oss och för vår framtid så stora och avgörande frågor. Vår utrikesminister säger att det är för tidigt och att det inte är aktuellt just nu. Men det är faktiskt 1995. År 1996 skall regeringsförhandlingarna sättas i gång. Om man inte är tidigt ute vet jag som miljöpartist att det hinner hända förfärligt mycket innan man får i gång debatten, opinionen och påtryckningar på de frågor som man tycker är viktiga. Jag minns hur ja-sidans politiker under EU debatten just sade att det var för att kunna påverka som man ville bli medlem i den europeiska unionen. Då tycker jag att det vore klädsamt om vi i den här kammaren fick reda på vad det är man tänker påverka när det gäller utrikes och säkerhetspolitiken inom EU och vad politiker i framtiden avser att trycka på. Jag fick t.ex. inget svar på om man tänkte använda sig av vetorätten för att förhindra att tvingas vara med i ett försvar. Än så länge finns den kvar, såvitt jag vet. Men det är klart, ligger man inte på, är man inte vaksam och inte driver debatten kan det hända mycket. Plötsligt finns bara inte saker längre. I regeringens utrikespolitiska redovisning finns en formulering som jag har reagerat på: "Sverige eftersträvar inte medlemskap i vare sig NATO eller Västeuropeiska unionen, VEU." Vad står ordet eftersträvar för? För mig är det precis lika otydligt som "skulle kunna" beträffande neutralitetspolitiken. Det finns mycket här i livet som man inte har eftersträvat, men plötsligt har man varit där ändå. Det händer faktiskt att man måste motarbeta vissa saker för att inte hamna där man inte vill hamna. Jag skulle gärna se en liten förklaring till vad just "eftersträvar" står för egentligen. Är den socialdemokratiska neutralitets och allianspolitiken på glid? Står inte regeringspartiet längre för detta som 70 % av svenska folket står för? Man kanske i likhet med Moderaterna, Folkpartiet och jag tyckte att kds ganska tydligt talade om detta anser att det där väl inte var så viktigt. Vi kanske inte hade så stor betydelse. Ja, ja, så småningom händer det väl någonting som vi inte bestämmer över i dag, vi kommer väl att vara med ändå. Jag tycker att den här debatten måste komma i gång. Vi måste ta aktivt ansvar för att inte svenska folket skall stå inför ett beslut som de inte har någon som helst möjlighet att aktivt vara med och påverka. Jag skulle också ha velat hinna med litet grand kring det som jag tycker är de viktiga internationella frågorna: biståndsfrågorna, vår internationella solidaritet och vårt samarbete inom FN, där Sverige fortsättningsvis måste vara pådrivande.

Herr talman! Jag tycker att det är mycket positivt att regeringens utrikesdeklaration tar upp en del resonemang om att respekten för mänskliga fri och rättigheter måste stärkas. Jag skulle vilja uppehålla mig några minuter vid just synpunkter runt detta. Vi vet att runt om på jordklotet råder snarare förakt för människans fri och rättigheter än respekt. Barn terroriseras, drivs till att vara soldater i de blodigaste bataljer. Barn tvingas att som livegna, som slavar utföra arbetsuppgifter av sådant slag och i sådana miljöer att deras hälsa knäcks och livet berövas dem. Barn säljs till prostitution och nyttjas som slit-och-släng-vara. Barn får utgöra reservdelslager. De får organ bortopererade för att man skall erhålla friska transplantat till välbärgade och betalningsstarka figurer. Kvinnor förtrampas och hunsas på många håll i världen. Kvinnor berövas brutalt sin integritet. De får sämre mat, sämre utbildning och de betraktas som egendom som man hanterar på det mest vedervärdiga sätt. Människovärdet är relativiserat på många håll i världen. Minoriteter drivs från gård och grund, förtrycks och mördas på många håll, också i Europa. Antisemitism och religionsförföljelser är vanliga. Herr talman! Är det något som det är rimligt att lyfta fram är det krav på omutlig respekt för mänskliga fri och rättigheter, på varje individs rätt till ett värdigt liv. Jag gissar att en hel del av oss såg bildsviten i Expressen häromdagen. Det var bilder som visade hur en ung pojke fick högerhanden avskuren och vänsterfoten avhuggen för att han stulit en schal för några kronor. Lagen som beslutsfattarna följde påbjöd det straffet. Herr talman! I samband med Nürnbergrättegångarna fanns det de som gjorde gällande att de som fullföljt det nazistiska vanvettet enbart hade följt lagarna. Det var sant. Men det godtogs som bekant självfallet inte som försvar. Respekten för mänskliga fri och rättigheter, respekten för individens integritet, rätt till liv och hälsa får ingen, absolut ingen nation eller religion eller tradition eller vad det vara månde kränka eller sätta sig över. Detta är en etisk regel som följer människan oberoende av ras, kön, ålder, religion, kultur, m.m. Men vi skall inte tro att denna etiska regel lever i lufttomma rum. Vi skall inte inbilla oss att dess rötter får sin näring i vilken jordmån som helst. Respekten för mänskliga fri och rättigheter måste ständigt vinnas och det är i det arbetet, i den kampen vi skapar de motkrafter mot rasism, antisemitism, förnedring och förakt för medmänniskor som måste skapas. För oss kristdemokrater är det mångkulturella samhället en självklarhet. Pluralism och demokrati är oskiljaktiga. Men det behöver faktiskt understrykas att respekten för oliktänkande aldrig kan leda till att vi tolererar att de mänskliga fri och rättigheterna kränks vare sig i vårt eget Sverige, på skolväsendets område eller i andra sammanhang, utrikespolitiskt eller i biståndspolitiska sammanhang. Herr talman! För att klara av att verka för dessa för oss alla, hoppas jag, så självklara etiska ställningstaganden krävs att vi känner vår egen identitet. Här handlar det inte om neutralitet. Det gäller vår egen demokratiska tradition, vår egen etiska förankring, att vi tillstår vår egen påverkan från kristendom och västerländsk humanism. Det är först då vi har kraft nog att finnas på de internationella barrikaderna i kampen för medmänniskors fri och rättigheter. Herr talman! Jag ville så gärna få understryka detta. Var det någonting jag fick med mig under de tre åren som bistånds och människorättsminister var det just ständiga upplevelser av hur mänskliga fri och rättigheter kränks, inte minst så att barnen och kvinnorna kommer i kläm. Herr talman! Kampen för mänskliga fri och rättigheter måste vara en av de viktigaste visionerna för vår utrikespolitik, att stärka respekten för dessa etiska värden.

Herr talman! Låt mig först säga att socialdemokratin alltid har haft ett mycket starkt internationellt engagemang för en rättvis och demokratisk värld. Det har gällt alltifrån Hjalmar Branting, Tage Erlander, Olof Palme till Ingvar Carlsson. Kampen för dessa värden har gällt såväl i u-länder som i östblocket. Jag accepterar inte anklagelser mot socialdemokratin i det avseendet. Här har vi en historia som vi kan vara stolta över. Om man skulle börja vrida och vända på en del uttalanden från andra partiföreträdare i historien tror jag att det finns mycket att ta fram i det gamla Högerpartiet och också i övriga borgerliga partier, för att inte tala om Vänsterpartiet. Carl Bildts höga tonläge gör det svårt med konstruktiva samtal. Det talas här om läckage från regeringskansliet som skall vara smutsigt. Jag vill här klargöra att varken statsministern, jag eller våra medarbetare har deltagit i något sådant. Man erinrar sig talesättet om att när argumenten är svaga så höjs rösten. Carl Bildt lever på sitt sätt upp till detta. Det som diskuterats är att Carl Bildt som statsminister skrev ett brev till president Jeltsin i maj 1994. Det brevet hemlighölls för andra partier och naturligtvis för oppositionen. Det handlade om ubåtskränkningar och misstankar mot Ryssland i de avseendena. Det här brevet tyckte vi när vi kom i regeringsställning och fick se det att det var naturligt att Utrikesnämnden fick reda på. Ett sådant brev hör faktiskt hemma i Utrikesnämnden. Det var naturligt att det skedde i samband med att ÖB:s rapport om ubåtsincidenter redovisades för nämnden. Detta är statsministerns och min del i denna fråga. Så till neutraliteten. Där håller jag helt med vad Olof Johansson sade om Carl Bildts konstiga analys av vad vi skulle kunna göra i Bosnien. Vi gör stora insatser i Bosnien i dag, samtidigt som neutralitetspolitiken gäller. Den sätter inga begränsningar för oss i det avseendet. Jag vet inte om jag missuppfattade vad Carl Bildt sade. Jag hoppas inte det. Han menade att det möjligen hade uppstått missförstånd i Baltikum om hans uttalande och att det i så fall borde rättas till. Det skulle vara väldigt bra om det var det han avsåg. Just det att han ifrågasatte neutraliteten i förhållande till Baltikum har uppfattats som förespeglingar för ett svenskt militärt engagemang. Det är olyckligt att sådana missuppfattningar kan komma till stånd, eftersom det inte stämmer överens med svensk politik. Det finns ingen grund för detta. Jag hoppas att vi här skulle kunna vara överens om att det inte är fråga om att förespegla någon annan stat ett svenskt militärt engagemang i händelse av konflikt där vi går in på ett annat lands sida. Det är det som är neutralitetens kärna. Vi skall vara mycket utrikespolitiskt aktiva under neutralitetens mantel, och det kan vi också vara. Vi skall tillsammans med organisationer som FN eller OSSE gå in också i fredsbevarande verksamhet. Det är heller inga problem. Men det är just militära förpliktelser gentemot andra stater som frågan gäller och där måste det bli klarhet. När det gäller utvidningen av EU med öststaterna kan jag ge ett klart svar till Carl Bildt. Det är en central fråga för svensk utrikespolitik att aktivt medverka till att de öst och centraleuropeiska staterna också blir medlemmar i EU, och till den kretsen räknar jag också självfallet de baltiska staterna. Sedan till en annan fråga, nämligen utvidgningen av NATO, som ju också har diskuterats. Det är viktigt att man är klar över att varje land måste göra sitt eget säkerhetspolitiska val. Den här frågan angår inte direkt Sverige. Vi är indirekt berörda av den. Vi är inte - och det vill jag gärna säga till Marianne Samuelsson - medlemmar i NATO. Vi har inte ansökt, vi har inga planer på att ansöka och vi eftersträvar det inte. Man kan använda olika uttryck, men det är glasklart var vi står i förhållande till NATO. Likväl vill vi gärna delta i debatten om säkerhetspolitiken och NATO-utvidgningen eftersom den påverkar också oss. Man bör slå fast även som utanförstående NATO att organisationen har utgjort och alltjämt kommer att utgöra ett viktigt bidrag till stabiliteten i Europa. Det är också en manifestation av den transatlantiska länken som alltid har varit viktig för den europeiska säkerheten.

Herr talman! Vad fru utrikesministern ville säga på slutet vad gäller NATO-utvidgningen blev jag inte alldeles klar över. Biståndsminstern och kanske t.o.m. statsministern har uttalat sig mot den vilja som uttalats av bl.a. de baltiska länderna att komma med i NATO. Det tycker jag icke är en svensk utrikespolitisk uppgift. Var utrikesministern på väg att säga detta då tiden tog slut är det bra. Var hon på väg att säga det som biståndsministern har sagt var det dåligt. Men tiden tillät inte det. Så till diskussion om vårt handlingsutrymme i den europeiska politiken. Under blockuppdelningsdecennierna fanns det inget handlingsutrymme alls egentligen mellan en strävan efter den formella neutraliteten och krigsdeltagande. Det var ett krig, en möjlighet och en väg, om uttrycket tillåts. I dag är det helt annorlunda. I dag har vi en situation där den formella folkrättsliga neutraliteten å den ena sidan och krigsdeltagande å den andra sidan representerar ytterlighetsståndpunkter. Mellan dessa finns ett brett spektra av utrikes och säkerhetspolitiska handlingsmöjligheter. Det visar situationen i Bosnien, och det kommer nästan varje annan konfliktsituation att göra. Inriktas politiken på att vi skall vara formellt folkrättsligt neutrala - och neutraliteten är ett folkrättsligt begrepp och ingenting annat - kan vi inte ens delta i ekonomiska sanktioner mot aggressionsländer. Då kan vi inte ta emot exilregeringar. Då binder vi oss inom ramar som jag är alldeles övertygad om att en stark folkmajoritet i detta land i det givna läget inte kommer att acceptera. Det såg vi 1939-1940. Det engagemanget finns också för Baltikums sak, och då skall man inte i dag sända andra signaler. Om den signal som utrikesministern nu sänder är att regeringen eftersträvar en formell folkrättslig neutralitet vid hot som berör den europeiska unionen - och vi hoppas att de baltiska staterna skall inkluderas i denna så snart som möjligt - är detta inte en politik som är möjlig att föra. Den är möjligen bra för inrikespolitisk konsumtion ett tag. Men den kommer inte att duga som realistisk utrikes och säkerhetspolitik i Det gavs ett bra besked om Baltikum. Den typen av besked skall finnas i utrikesdeklarationen. Det vi ser i dagens debatt är egentligen att det finns tre partier som vill gå framåt också när det gäller moderniseringen och europeiseringen av vår utrikesoch säkerhetspolitik, tre partier som helst blickar bakåt och däremellan en socialdemokrati vars svårighet att hantera omvälvningarna i Europa under den senaste decenniet och dess splittring i Europafrågan nu leder till att man inte riktigt vill, inte riktigt vågar eller inte riktigt kan. Jag uppger inte hoppet. Jag hoppas att det rör sig åt rätt håll och att man håller sig borta från en del dumheter och smutsigheter.

Herr talman! Jag noterar att jag är ganska ensam om att över huvud taget ta upp det nordiska perspektivet. Det är precis som om det vore för litet för kammarens debattörer. Men det hela börjar faktiskt där. Kan man samarbeta där, skapar man en kraft för sitt vidare internationella engagemang. Jag hoppas att det var tidsbrist som gjorde att Lena Hjelm-Wallén inte kommenterade det. Det handlar både om hur vi i vårt närområde satsar på att försöka komma till rätta mer än de gigantiska miljöproblemen och om det som nu är aktuellt i fråga om Nordiska rådet: Schengenavtalet, dvs. rörligheten för personer utan interna gränskontroller. Vad kommer statsministern att säga där? Den frågan har över huvud taget inte berörts? Skall vi ha nya gränskontroller över kölen? Den senare frågan är en bra fråga - återstår att se om det finns några svar så här dags. Det är viktigt att vi små länder i Norden försöker skapa en gemensam hållning för att därefter kunna fortsätta i ett vidare internationellt sammanhang. Oavsett om vi är medlemmar i EU eller inte, så är vi alla medlemmar i FN. Där har vi stora uppgifter gemensamt. Sedan en kort kommentar till den debatt som har utspunnit sig om säkerhetspolitiken. Självklart eftersträvar vi i Centerpartiet enighet. Vi försöker göra det, men inte till vilket pris som helst. Skall det bara handla om täckande formuleringar, så glöm det! Målet är självklart: att hålla Sverige utanför krig. Vi måste själva bestämma över vårt eget säkerhetspolitiska handlande och vårt militära handlande. Vi måste ha en förutsägbar politik, som måste vara förankrad hos svenska folket. Det här är krav som måste uppfyllas. Vi kan resonera egentligen hur länge som helst om vad ord innebär. Vad innebär t.ex. att stå likgiltig? För en del är det en emotionell upplevelse. För andra är det fråga om att sända militär trupp. Det är ganska viktigt var mellan dessa ytterligheter man lägger sig. Man skall inte koppla loss från grunder på ett sådant sätt att oklarhet skapas utanför vårt lands gränser. Men det blir väl fler möten på detta område. Vi har hoppet kvar, kan jag säga. Till sist: Jag tror att en av de viktiga frågorna framöver är att FN-systemet får andra prioriteringar framöver. Det behövs högre prioriteringar om mjuka värden. Därför har vi lagt vårt förslag om ett säkerhetsråd på samma nivåer som dagens och som handlar om en hållbar utveckling. I övrigt hänvisar jag på övriga områden till de anföranden som kommer att hållas av Helena Nilsson och Ingbritt Irhammar om Europafrågorna och biståndspolitiken.

Herr talman! Det säger väl en del om den här debatten att Lena Hjelm-Wallén, när hon räknar upp ett antal socialdemokrater i historien som har gjort stora utrikespolitiska insatser, hoppar över Per Albin Hansson. Å andra sidan nämns han i Carl Bildts anförande för att illustrera Carl Bildts ståndpunkt i säkerhetspolitiken: att en regering i dag i en trängd konflikt bör kunna agera väl så fritt som Per Albin Hanssons regering gjorde under finska vinterkriget. Det ligger väl något i det som Carl Bildt gör när han för samman bl.a. Folkpartiet i en gruppering i just denna säkerhetspolitiska fråga. Jag kan dock inte godta att han också etiketterar denna grupp som Folkpartiet tillhör såsom moderniserad och europeiserad. Båda uttrycken är i och för sig utmärkta, men de är otillräckliga. Ett tema i denna debatt har varit - vid några tillfällen har nämligen ett par talare snuddat vid detta: Hur mycket orkar man engagera sig - skall man ha fokus på ett speciellt problem eller skall man se till att väldigt mycket täcks? Det finns argument för båda hållningssätten. Jag personligen och även mitt parti anser att Bosnienkonflikten nu är ett sådant blödande sår i världssamhället att oerhört mycket koncentration skall ägnas åt just den konflikten. Av de stora uppgifter som nu förestår inom Europeiska unionen anser vi att utvidgningen österut är den allra viktigaste. Den typen av prioriteringar måste man naturligtvis kunna göra. Samtidigt tycker jag att det är oerhört viktigt att slå fast att vi inte får ange europé som den sista beskrivningen av vår hemvist. Hallänning är utmärkt. Svensk är utmärkt. Europé är utmärkt. Men vi är också världsmedborgare, och vi måste orka med att se världen utanför Europa. Jag var hösten 1992 något inblandad i den krisförhandling där en nedskärning av biståndet första gången genomfördes. Mitt parti medverkade till den, så jag skall inte kritisera den. Men jag vill säga att det var deprimerande att se hur lätt det gick för alla partier att ena sig om just den besparingen. Det var egentligen det första som man kunde ena sig om att skära i. Nu går den socialdemokratiska regeringen vidare och skär ännu mer i biståndet. Vi fjärmar oss alltmer från det enprocentsmål som jag nämnt att jag kämpade för redan i tonåren. Jag tycker att det är tragiskt och det är en felaktig svensk utrikespolitik.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag gläder mig åt Lars Leijonborgs sista anförande här. Det gäller alltså det nödvändiga i att våga se utanför Europa. Jag beklagar att Carl Bildt och Moderaterna inte tycks vilja ha den insikten. Jag vill så vända mig till Lena Hjelm-Wallén och fråga litet mera om det internationella socialdemokratiska engagemanget. Vad utrikesministern gör är ju att hon hävdar att Moderaterna liksom alla de andra borgerliga partierna har gjort misstag. Inte minst gäller det - eller kanske framför allt, jag minns inte den exakta formuleringen - vänstern. Ja, jag är den första att för Vänsterpartiets räkning konstatera att vi har gjort många misstag. Men vi har redovisat dem i en vitbok om våra internationella relationer och har på olika sätt tagit upp vårt förflutna. Jag är mycket klar över att alla partier har synder och brister med sig i sitt bagage. Det var därför för mig en överraskning att det beträffande Lena Hjelm Wallén inte skulle finnas några misstag med i bagaget. Där tror jag att det är nödvändigt med omtänkande, förnyelse, inom det socialdemokratiska partiet. Det är omöjligt att agera utan att begå misstag. Olof Johansson efterlyser de nordiska frågorna. Det är riktigt. Själv har jag i förbifarten här konstaterat vilken viktig insats vi gör tillsammans med trupper från andra nordiska länder i Bosnien och f.d. Jugoslavien. Jag menar att det är ett betydelsefullt exempel på nordiskt samarbete. Maggi Mikaelsson kommer dock att mera i detalj ta upp frågorna om samarbetet inom Norden liksom övriga områden - EU, bistånd, FN osv. Återigen beklagar jag, Lena Hjelm-Wallén, att vi inte har fått svar på en rad frågor, att utrikesministern i stort sett inte har ansett det vara värt på att svara på någon av de frågor som jag inledningsvis ställde. Det gäller då begreppet närområde. Det är luddigt. Jag tar det som ett tyst medgivande från utrikesministern om att vi har samma uppfattning där och att det här därför inte förtjänar någon kommentar. Väldigt allvarligt är detta med klyftorna i världen. Där konstaterar jag - vi är väl överens där också - att det inte finns något praktiskt ansvar för hur klyftorna skall minskas. Vi var också inne på frågan om Sveriges flyktingpolitik. Den hör ihop med vårt internationella engagemang. Många misstag har begåtts där från den förra regeringens sida, men också från den nuvarande regeringens sida. Sedan gäller det frågan om mänskliga rättigheter. Utrikesministern har berört några exempel, men jag hade ytterligare exempel. Hur ställer man sig i fallet med Mexico, med Östtimor eller med Turkiet, vars utrikesminister ändå förra veckan togs emot av UD här i Stockholm? Avslutningsvis, herr talman! Frågorna om säkerhetspolitiken är för viktiga för att handskas med som militärpolitiska frågor. Det har vi varit överens om. Jag är glad över att begreppet har fått en vidgad betydelse i regeringens politik. Men detta förtjänar också att genomföras i praktiken.

Herr talman! Vi fick litet historia över socialdemokraternas politik när det gäller internationell solidaritet. Jag har följt den historien under min livstid, och jag har många gånger faktiskt känt mig stolt över att vi har haft en regering som vågat agera för de små och svaga grupperna i världen. Men, Lena Hjelm Wallén, låt det inte bli bara historia. Låt det bli verklighet här och nu, i dag. Det behöver världen, det behöver vi. Det är någonting som vi alla måste hjälpas åt med. Förutan ett aktivt internationellt engagemang vet jag inte riktigt vad vi skall ha vår utrikes och säkerhetspolitik till. Den är inte till bara för att vi skall kunna sitta tryggt, utan den är också till för att vi utifrån de möjligheter som vi har skall hjälpa dem som behöver vår hjälp. Jag är faktiskt litet förvånad när det gäller frågan om Turkiet. Regeringen har framhållit att EU är en bra påtryckningsgrupp. Det var anledningen till att Turkiet skulle komma med i EU. Nu hade man möjlighet att trycka på ytterligare när det gäller de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Men då svänger regeringen och tar tydligen en annan ställning än majoriteten i frågan. Fred kräver också nedrustning och goda livsbetingelser. Jag tror inte på ett starkt och effektivt försvar, jag tror på nedrustning, för att vi skall få fred i världen.

Nu kanske det skall vara minkfällor i stället. Det ger förmodligen inte så stora vare sig utvecklingskostnader eller miljardrullningar på sikt. Den viktigaste fråga som vi har framför oss är miljöfrågan. Den har vi bara snuddat vid i den här debatten. Vårt uppdrag efter Riokonferensen, som lyfte miljöfrågorna internationellt och som visade på vikten av att vi alla engagerade oss i miljöfrågorna, kommer vi att beröra ytterligare under dagen. Jag hoppas att dessa frågor inte blir bortglömda i säkerhets och fredsperspektivet.
Herr talman! Jag skulle vilja komplettera den bild som Lars Leijonborg gav om krisförhandlingarna 1992. Faktum var att det första förslag som lades fram var på 3 miljarder. Vi lyckades ju trots allt stoppa det och få enighet om att det enbart skulle vara 1,5 miljarder. Jag tycker att det också hör till bilden att den budget som vi senast lade fram från fyrpartiregeringen innehöll ett påplussande med 400 miljoner till biståndet när så gott som allting annat reducerades, eller som det brukar heta, utsattes för nedskärningar eller besparingar. Vi kan inte alldeles för mycket behöva ta tagelskjortan på. Jag håller fast vid att jag tror att det är väldigt svårt för folk i allmänhet - det är inte dumt om folk i allmänhet begriper den utrikespolitiska debatten - att skilja på detta med neutrala relationer till Baltikum och likgiltiga. Det är möjligt att man i den högre skolan kan debattera detta dag ut och dag in, men folk i allmänhet, som torde ha ett visst intresse av den här typen av debatter, har ganska svårt med det. Får jag drista med att komma med ett gott råd till utrikesförvaltningen. Jag kan förstå att det kan verka övermaga, men jag gör det i alla fall. Jag tror att det skulle vara väldigt hälsosamt om vi fasade in i debatten vad FN:s säkerhetsråd kan ålägga oss som nation. Jag tror inte att svensken i allmänhet vet det. Jag tror att stormakterna under väldigt många år i FN blockerade varandra, det var no eller njet det handlade om. Men vi vet ju att FN kan ålägga oss åtskilligt. Jag tror nämligen att det skulle hyfsa till en hel del av den debatt som vårt medlemskap i EU numera drar över oss.

Herr talman! Det svenska EU-medlemskapet har medfört att Sverige fått nya möjligheter att samarbeta med andra europeiska länder för att lösa problem och nå mål som vi inte ensamma klarar av. EU är ett instrument - en samarbetsstruktur - som vi kan använda för att nå viktiga nationella och internationella mål. För Centern är ett av de grundläggande målen att fortsätta att säkra freden i hela Europa. EU kan utgöra en plattform till ett fördjupat alleuropeiskt samarbete som kan verka för fred och säkerhet. EU:s arbete på detta område präglas av medlemsstaternas olika karaktär och intressen. För att tillgodose de olika utgångspunkter som kan förekomma sägs det i Maastrichtfördraget bl.a. att EU:s bestämmelser på detta område inte får påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets och försvarspolitik. Sverige måste även i fortsättningen slå vakt om den delen i EU-traktatet, vilket bl.a. medför att kravet på enhällighet mellan medlemsländerna i det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet måste kvarstå. Därför är det förvånansvärt att det tre månader efter den svenska folkomröstningen, då detta debatterades, görs uttalanden av både socialdemokratiska och moderata EU-parlamentariker om att vetorätten kan upphävas. Göran Lennmarker har tagit upp att den moderata ståndpunkten är att man kan tänka sig konsensusprincipen minus ett. Därigenom har jag fått beskedet att moderaterna är beredda att frångå det man tidigare stod fast vid. Men jag vill också ha ett besked från socialdemokraterna om detta också är deras linje. I så fall riskerar vi att tre månader efter att vi har drivit en linje tala med kluvna tungor, beroende på vilket parlament vi uppträder i. Ett annat grundläggande mål för Centerns arbete i EU är att säkra och fördjupa demokratin i Europa. EU:s fördjupade samarbete på det säkerhets och utrikespolitiska området ger en god grund för att underlätta för samarbete för både fred och demokrati i hela Europa. EU bildades ju för att säkra freden och har spelat en viktig roll, inte minst för att fortsätta skapa fred mellan Frankrike och Tyskland. Men EU har också bidragit till att säkra demokratin i Spanien, Grekland och Portugal genom att erbjuda medlemskap långt innan den ekonomiska utvecklingen i dessa länder var på en nivå som skulle gett dem tillträde. EU får inte låta sig nöjas med vad som uppnåtts eller avstå från att agera för att situationerna kan vara svåra och krävande att lösa. Stödet för att åstadkomma fred i Jugoslavien måste fortsätta, liksom stödet till demokratiseringen i Ryssland och den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i övriga Öst och Om EU i längden skall vara ett projekt som motverkar och förebygger konflikter i hela Europa, måste medlemskretsen vidgas. Tidtabellen för det alleuropeiska samarbetet får inte bli alltför utdragen. För att lösa de ekonomiska och ekologiska problemen samt befästa demokratin i de centraleuropeiska länderna måste dessa länder på ett mer påtagligt sätt komma med i EU-samarbetet. En av de framgångar som uppnåddes i samband med de svenska medlemskapsförhandlingarna var att EU slöt frihandelsavtal med de baltiska staterna. Att de baltiska staterna även i fortsättningen kan bevara sin frihet och sitt oberoende är av stor betydelse för Sverige och hela Östersjöområdet. Sverige måste, både nationellt och genom EU, ge de tre baltiska staterna ökat stöd för att fortsätta stärka sina politiska, ekonomiska och kulturella kontakter med Västeuropa. Herr talman! Sverige har även ett särskilt ansvar att inom EU:s ram utveckla samarbetet och stödet till Barentsregionen. För många av oss som kommer söderifrån känns avståndet till Barentsregionen och Kolahalvön stort, vilket det inte gör för dem som kommer från norra Sverige. Där har man redan satt i gång ett intressant samarbete. I den region som jag talar om finns det inte bara stora naturresurser och stora framtidsmöjligheter utan också stora problem. Där finns en av världens största koncentrationer av militära resurser. Inte någon annanstans finns det så många kärnreaktorer och så mycket radioaktivt avfall som har dumpats. Utsläppen av miljöfarliga ämnen är mycket stora. Detta i kombination med kriminalitet, bl.a. smuggling och människohandel etc. som också kan påverka Sverige och övriga stater runt Östersjön, gör att utvecklingen i Barentsregionen är viktig. De insatser som krävs är av den storleken att det inte räcker med ett nordiskt engagemang i denna fråga. Sverige måste även inom ramen för EU samarbetet fortsätta att satsa på det nordiska samarbetet. Ja, kanske det nordiska samarbetet blir ännu viktigare nu när Sverige har blivit EU-medlem. Situationen att inte alla nordiska länder är EU medlemmar får inte innebära att vi sätter upp hinder och barriärer för det nordiska samarbetet. Det är klart att den nordiska rösten hade varit starkare om Norge hade blivit medlem. Men det är viktigt att poängtera att det nordiska samarbetet även i fortsättningen skall omfatta både de länder som är med i EU och de som står utanför. Utvecklingen mot ett alleuropeiskt samarbete inom EU är även ett led i att undvika att EU blir en rikemansklubb eller någon form av "fästning Europa", där medlemsstaterna isolerar sig bakom politiska och ekonomiska murar. EU får inte avskärma sig mot omvärlden. Kontakterna med Afrika, Asien och Latinamerika måste utvecklas. Tullar bör sänkas och kvoter för import tas bort. Sverige har en viktig uppgift att motarbeta protektionism och förbättra handelsvillkoren för de fattiga länderna. Sveriges målsättning måste vara att EU skall spela en progressiv roll i olika internationella organ när det gäller frågor som frihandel, global ekonomisk rättvisa, globala miljöhänsyn. En gemensam EU-röst har betydligt större inflytande än enskilda svenska ställningstaganden. Men de gemensamma EU ställningstagandena bygger på, och skall bygga på, enhällighet. Går det inte att nå enhällighet, får varje land agera för sig. Sverige skall givetvis inte tveka när det gäller att handla självständigt, om det inte går att komma fram till en gemensam ståndpunkt. Vi ser alltså medlemskapet som en hävstång, och inte som en bromskloss, för ett brett internationellt samarbete. EU-avtalet innebär inte förpliktelser vad avser allianser. Sverige har full handlingsfrihet att fortsätta att driva en alliansfri politik. Här är det mycket viktigt att vara tydlig. Sverige är sedan några veckor observatör i Västeuropeiska unionen. Observatörskapet i VEU är inte ett steg på vägen till ett medlemskap, eftersom ett medlemskap i VEU förutsätter ömsesidiga försvarsförpliktelser. Därmed är ett medlemskap uteslutet för Sveriges del. Vi kan inte, och skall inte heller, delta i något eventuellt framtida försvarssamarbete som kan ses som en militär alliansbildning. EU är i huvudsak ett mellanstatligt samarbete där vissa frågor delegerats från nationalstaterna till ett gemensamt beslutsfattande i EU:s organ. Makten ligger dock till största delen kvar hos medlemsstaternas regeringar och de nationella parlamenten. Enligt den svenska grundlagen, som ändrades före jul, kan riksdagen besluta att överlåta beslutanderätt till EU. Det finns inget krav i lagändringen om att detta skall föregås av en folkomröstning. Men beslutet om en överlåtelse av beslutanderätt är av stor betydelse för landet och bör enligt vårt sätt att se det i Centern föregås av en bred debatt. Man bör också kunna använda folkomröstningsinstrumentet och ha en rådgivande folkomröstning när man skall göra sådana här förändringar. Vi har tidigare i debatterna inför folkomröstningarna, och även i denna kammare, drivit kravet på att använda folkomröstningsinstrumentet för att ta till vara det stora engagemang som det svenska folket visade inför folkomröstningen i höstas. Redan nästa år kommer alla EU-ländernas regeringar att samlas för att diskutera förändringar i de nuvarande fördragen. Då är det helt avgörande att diskussionen här hemma i Sverige kommer i gång om vilka justeringar som vi som nation vill genomföra vid regeringskonferensen. Därför välkomnar vi den parlamentariska kommitté som regeringen tagit initiativ till och tillsatt. Den skall förbereda arbetet inför 1996 Även om detta är en utrikesdebatt tycker jag att en av de viktigaste frågorna på EU-agendan är frågan om arbetslösheten. Det är viktigt att visa att vi politiker är beredda att ta initiativ för att lösa arbetslösheten, inte minst för den unga generationen. Om vi inte kan visa att de får jobb är det en grogrund för extremistiska rörelser, och då ser jag arbetslösheten som ett hot mot demokratin. Känslan av att hamna utanför samhället kan ta sig uttryck i att man organiserar hat och våld mot olika grupper i samhället. Då kan också utländsk härkomst eller religiös tillhörighet vara nog för att bli utsatt för trakasserier och våld. Vi har sett hur detta redan har börjat ute i Europa, och även här hemma. I dag diskuterar vi EU under ett särskilt avsnitt. Då hade jag kanske i utrikesdeklarationen förväntat mig en särskild deklaration från regeringen om riktlinjer i regeringens EU-politik. Det har det finska parlamentet fått av sitt statsråd i förra veckan. Därför vill jag fråga: Varför får inte vi i dag se vilka riktlinjer som regeringen har?

Herr talman! Sverige är äntligen medlem av den europeiska unionen. Det är en gemenskap eller union som redan spelat stor roll för Europas fred och frihet. Gemenskapen spelar stor roll för många andra viktiga ting, men inga så viktiga som just friheten och freden i vår världsdel. Den första viktiga insatsen var att efter segern över nazismen knyta de forna arvfienderna Tyskland och Frankrike så nära varandra att krig dem emellan skulle bli lika osannolikt som det länge varit mellan de forna arvfienderna Sverige och Danmark. Den andra viktiga insatsen var att genom sina demokratikrav stimulera avskaffandet av diktaturerna på Medelhavets norra strand och därefter bidra till att säkra de nya demokratierna där. Den tredje viktiga uppgiften har just nu påbörjats, nämligen integrationen av ett tiotal länder som i flera decennier levat under kommunistiskt förtryck. Denna uppgift är nu den utan konkurrens viktigaste för den europeiska unionen. Inom tio år bör våra baltiska grannar, de centraleuropeiska länderna samt Rumänien, Bulgarien och Slovenien bli medlemmar av EU. Ytterligare några stater, som Cypern och Malta, bör kunna bli medlemmar under samma tid. Den uppgift som EU nu tar på sig är oerhört stor. Ett tiotal stater som i nästan två generationer bara känt krig, ockupation och diktatur skall integreras med stater som sedan nazismens krossande haft förmånen att vara demokratier och marknadsekonomier. Det tog nästan 40 år för gemenskapen att öka från 6 till 15 medlemmar. Nu skall vi på 10 år klara en ökning från 15 till kanske 30 stater. Nästan alla är överens om målet. Frågan är om alla inser vilka krav det kommer att ställa på oss som nu är medlemmar. Det finns säkert många krav som vi i dag inte inser eller förstår vidden av, men några är uppenbara. Det första kravet är förändringen i EU:s institutioner. Dessa institutioner, deras ansvarsområden, voteringsregler etc. tillskapades i sina huvuddrag för en gemenskap med sex medlemmar och borde kanske setts över redan innan den senaste utvidgningen. För svensk del är det naturligtvis bra att det inte skedde, eftersom det innebär att vi sitter med vid bordet när dessa viktiga beslut nu skall fattas. Under den stora konferensen nästa år och i det förberedelsearbete som påbörjas redan i år skall vi från svensk sida naturligtvis slå vakt om svenska intressen av inflytande i den framtida utvidgade unionen - men inte bara det. Vi måste se till huvudfrågan, nämligen hur denna utvidgning bäst underlättas. Den svenska debatten om institutionella förändringar har ännu inte börjat. Det är hög tid att den gör det. Vi i Folkpartiet liberalerna kommer aktivt att delta i den. Denna vecka påbörjar vi vårt interna samråd om den fortsatta europeiska integrationen. Ett annat viktigt krav för att klara utvidgningen är att EU:s jordbruks och regionalpolitik görs om. Alternativen till en omfattande förändring av jordbrukspolitiken är drastiskt höjda avgifter för bl.a. vårt land eller att framtida medlemmar som Polen och Ungern får mycket mindre subventioner än vad som gäller för dagens medlemsländer. Mera brutalt uttryckt skulle den senare lösningen innebära att relativt välmående bönder i Frankrike och Sverige skulle få mycket mer i stöd än deras långt fattigare yrkesbröder i Polen och Ungern. Inget av dessa två alternativ är acceptabelt. Därför måste vi klara besluten om en stor omläggning av stödsystemen innan Baltikum, Centraloch Östeuropa blir medlemmar. En sådan ändring skulle också ha den fördelen att den ökar chansen till mer frihandel och mindre protektionism. Herr talman! I den folkomröstning som vi höll i höstas hade inget parti så stor uppslutning kring ett ja som Folkpartiet. Fem av sex av våra väljare röstade som partiet rekommenderade, dvs. ja. Ett skäl för oss liberaler att vara så positiva var övertygelsen om att vi i Sverige skulle kunna påverka EU:s utveckling. Det gäller bl.a. att stärka de krafter inom EU som arbetar för mer frihandel och mer konkurrens. Sverige måste inom EU vara en kraft för sänkta tullar mot länder utanför EU, såväl fattiga som rika. Den största insatsen som de rika länderna kan göra för att stimulera utvecklingen i de fattiga länderna är som alltid att öppna sina marknader. Men även vad det gäller relationen till mer välmående länder, som de i Nordamerika och delar av Asien, är det mycket angeläget att allehanda protektionistiska inslag kan minskas. Om så inte blir fallet kan utvecklingen mot regionala handelsblock innebära en uppbromsning av utvecklingen mot mer frihandel. Herr talman! I den europeiska debatten har den s.k. subsidiaritetsprincipen alltmer kommit i fokus. Denna svåruttalade och svårstavade princip har ofta översatts till det mer svenskklingande närhetsprincipen. Denna översättning för inte med sig det ursprungliga ordets historia och bakgrund i den katolska socialläran. Jag tänker i det här sammanhanget hålla mig till det svenska ordet. För oss svenska liberaler är det självklart att beslut inte skall fattas högre upp eller längre bort än nödvändigt. De beslut som kan fattas i kommunerna bör fattas där. De beslut som kan fattas av landstingen bör fattas av dem. Och de beslut som rör problem som vuxit nationalstaterna över huvudet bör fattas i internationellt samarbete. EU bör engagera sig mer i frågor och problem som rör sig över gränserna i Europa. Flyktingströmmar och gränsöverskridande miljöstörningar är två av de viktigaste exemplen på detta. Däremot är det svårt att se de sakliga och demokratiska fördelarna med europeiska bidrag till inköp av fet mjölk på svenska daghem eller med europeiska krav på färdskrivare på lokalbusslinjen mellan Norrtälje och Stockholms innerstad. Det är kanske inte ens självklart att vi skall ha europeiska regler mot tobaksreklam i tunnelbanorna i Stockholm och London. Vi skall kanske låta den frågan få klaras av, mer eller mindre bra, i varje medlemsland för sig. Herr talman! I inledningen lyfte jag fram freden och friheten. I dagarna diskuteras om Turkiet skall anslutas till EU:s tullunion. En majoritet i EU parlamentet beslöt häromdagen att så inte skall ske förrän framsteg sker i Turkiet vad gäller respekten för de mänskliga fri och rättigheterna. Det är enligt min mening mycket angeläget att Turkiet på sikt blir medlem av den europeiska unionen. Det är angeläget att EU tydligt och klart sänder det budskapet till Turkiet. Dock bör inte ett så viktigt steg som den nu aktuella tullunionen tas utan att Turkiet klart visar att utvecklingen på rättighetsområdet går år rätt håll. Under den gångna veckan har utrikesministern, som jag tror just nu har lämnat kammaren, gjort flera uttalanden som visar att hon inte delar EU parlamentets uppfattning om att inlemmandet av Turkiet i tullunionen kräver en bättre tingens ordning vad gäller de mänskliga fri och rättigheterna. Det är beklagligt. Jag har i EU-nämnden framfört önskemål om att utrikesministern i nämnden redovisar regeringens syn på denna fråga så att vi får en möjlighet att diskutera den där. Jag hoppas att så också sker. I avvaktan på detta, och i utrikesministerns frånvaro, tror jag att det vore värdefullt om utrikeshandelsministern nu ville ge riksdagen besked i denna fråga. Varför vill inte regeringen använda den möjlighet som tullunionsfrågan ger för att söka förbättra situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna i Turkiet? Herr talman! Det dröjde länge, mycket länge, innan Sverige blev medlem i den europeiska gemenskapen. Huvudansvaret för att det dröjde så länge vilar på den svenska socialdemokratin. Vi var många som blev glada över den socialdemokratiska omsvängningen som ledde fram till den svenska medlemsansökan och därefter till medlemskapet. Vi är några som undrar över var socialdemokratin står i frågorna om den fortsatta integrationen. Häromveckan hade Sverige besök av den brittiska utrikesministern. Under det besöket spekulerades även i socialdemokratisk press om att det i Europafrågan fanns en del gemensamt mellan de brittiska konservativa och de svenska socialdemokraterna - således mellan det mest Europaskeptiska av EU:s alla stora partier och svensk socialdemokrati. Min andra fråga till utrikeshandelsministern är om han har någon kommentar till dessa märkliga spekulationer. Finns en risk för att Sverige lett av en socialdemokratisk regering tillsammans med Toryregeringen kommer att utgöra bromsklossarna i det europeiska samarbetet? Jag kan för Folkpartiets del klart deklarera att vi inte kommer att biträda en sådan brist på utveckling. Jag hoppas att vi skall slippa ta strid med regeringen om den svenska inställningen till det fortsatta Europasamarbetet.

Herr talman! Utrikeshandelsministern tyckte att jag hade fått frågan om den turkiska anslutningen till tullunionen om bakfoten. Jag tyckte inte att han i fortsättningen av sitt inlägg kunde belägga det påståendet. Han säger att man kan tala med turkarna bara om de är garanterade att komma in i tullunionen. Min ståndpunkt, som överensstämmer med den som en stor majoritet i EU-parlamentet och inte minst Mats Hellströms partigrupp har, var att man i samband med tullunionsförhandlingarna skulle göra klart för Turkiet att en anslutning till tullunionen inte skulle vara möjlig, om det inte skedde förbättringar. Vad utrikeshandelsministern nu säger är närmast bara att man skall föra dessa samtal. Det kan man förstås göra, men frågan är vilka metoder som är mest lämpade för att åstadkomma att Turkiet förbättrar de mänskliga rättigheterna och på sikt, enligt min mening, också kan bli medlem av den europeiska unionen. En majoritet av EU-parlamentet delar min uppfattning och inte hans. Det gläder mig om Mats Hellström på regeringens vägnar kan försäkra att svensk socialdemokrati kommer att vara pådrivande för en fortsatt europeisk integration och inte sällar sig till de engelska konservativa. Jag är glad om så är fallet.

Herr talman! Olika EU-länder, EU:s skilda organ och partigrupperna i EU-parlamentet presenterar nu sina olika uppfattningar om hur de anser att EU bör förändras. De här synpunkterna skall sedan ligga till grund för toppmötet i Cannes i juni och för 1996 års revidering av EU. Men Sverige utgör tyvärr ett av undantagen. Den svenska regeringen tycks medvetet ha valt att hålla en låg profil - att passa till dess att EU-parlamentsvalet i september är avklarat. Det är bra att man avser att tillsätta en parlamentarisk kommitté, men det ursäktar ändå inte denna något passiva hållning. I vårt östra grannland Finland har man, som Helena Nilsson påpekade, presenterat en hållning. Man vänder sig emot att unionen utvecklas i federal riktning. Sverige borde uttryckligen ansluta sig till en sådan hållning. Före folkomröstningen var det många företrädare för jasidan som påstod att EU skulle vara ett samarbete mellan självständiga stater. Man bestred att det fanns risker att EU skulle utvecklas i riktning mot en förbundsstat. Man sade sig också på utrikespolitikens område vara för vetorätt och vår möjlighet till en egen självständig utrikespolitik. Men företrädare för de stora partierna verkar uppenbart vackla i den frågan när de är nere i Europa. När det franska ordförandeskapet vill, som det brukar heta på EU-terminologi, forcera fram det s.k. tredje steget till en ekonomisk och monetär union med gemensam valuta och ekonomisk politik, väljer Sverige att inte ens markera att vi egentligen inte har tagit ställning till detta. Enligt jasidan i folkomröstningskampanjen och därefter regeringen skall riksdagen pröva om det tredje steget skall bli aktuellt för Sveriges del eller inte. I avtalet med EU har vi dock inget undantag, och vi markerar heller inte i EU någon tveksamhet. Skall Sverige kunna påverka EMU - den ekonomisk-monetära unionen - borde vi faktiskt markera att vi har en tveksamhet mot gemensam valuta och mot att vi inte skall kunna föra en nationellt bestämd ekonomisk politik. Då borde vi lägga fram förslag för att demokratisera EU och utformningen av EMU. Men icke så - vi väljer att passa! Kanske är det bra för hemmaopinionen och kanske mildrar det motsättningar i vissa japartier, men det har ett drag av dubbel bokföring över sig, en servilitet gentemot EU när man är i Bryssel och sken av att vi förbehåller oss handlingsfrihet när man pratar inför hemmaopinionen. Härigenom riskerar Sverige att bli betraktat som EU:s största fegis, och det är ju inte en bra stämpel om man på ett aktivt sätt vill påverka inför framtiden. När det gäller det tredje steget är det många ekonomer som, oavsett deras inställning till EU i övrigt, med tanke på den ekonomiska utvecklingen uttalar stora betänkligheter mot detta. Det är förvisso så, att en gemensam valuta, en överriksbank med stark bestämmanderätt över den ekonomiska politiken inte bara innebär grundläggande angrepp på den nationella suveräniteten utan det skadar också möjligheten till en rationell ekonomisk politik, avpassad för våra konkreta nationella förhållanden och institutioner. Enligt vår mening bör Sverige för sin del avvisa det tredje steget, EMU. 1996 kommer översynskonferensen att handla om hur EU skall utvecklas. Till grund ligger Maastrichfördragets artiklar A och B, och syftet är att gå vidare och etablera ett slags Europas förenta stater. Sverige borde agera tydligt mot en sådan utveckling och redan nu markera att vi inte önskar övergå från unionsstadiet till en mer renodlad förbundsstat. Unionsstadiet är i sig illa nog. Sverige borde därför redan nu tydligt markera sitt motstånd mot en utveckling mot en mångnationell superstat i Europa. Vi vet att den typen av konstruerade imperier icke kommer att kunna bestå. Det går varken att tvinga fram eller att administrera fram statsbildningar, allra minst av supermaktskaraktär. I historien finns förskräckande exempel på att sådana projekt har fallit sönder. Sverige borde i stället föra fram en rad förslag inom EU som motverkar en superstatsutveckling men som också bidrar till att öppna och demokratisera EU. Jag skall nämna nio sådana punkter som jag tycker att Sverige borde aktivt verka för. 1. EU är i dag en västeuropeisk sammanslutning som utesluter ett verkligt alleuropeiskt samarbete och som också reser handelsmurar genom Europa. Sverige borde arbeta för att EU skall ha en öppen attityd till Europa och för att underlätta att de demokratiska stater som vill bli medlemmar också skall kunna bli det. Jag hoppas att det är en punkt som kanske är mindre kontroversiell. 2. EU:s biståndspolitik bör på sikt ersättas av en frivillig samordning. De bistånds och handelsrelationer som EU har präglas fortfarande gentemot utvecklingsländerna av tidigare koloniala relationer, där bl.a. höga tullar på bearbetade produkter låser fast de fattiga länderna i ett råvaruexportberoende. EU:s särbehandling av sina forna kolonier bör upphöra. Sverige bör verka för detta och för en stor öppenhet mot hela den tredje världen. 3. Alla förslag, diskussioner, omröstningsresultat och protokoll i EU:s ministerråd bör vara offentliga. 4. När förslag läggs fram för ministerrådets mäktiga ambassadörskommitté Coreper, skall det gå en tidsperiod på minst två månader innan beslut fattas i rådet. Den s.k. A-punkterna, som i praktiken behandlas med ett enda klubbslag och beslutas av Coreper, bör avskaffas och ersättas med riktiga diskussioner. 5. De nationella parlamentens makt bör öka inom EU. Det sker bl.a. med hjälp av de tidigare nämnda förslagen, men också genom att en viss initiativ och förslagsrätt flyttas över till de nationella parlamenten. 6. Vi bör verka för att en offentlighetsprincip av svenskt slag införs i EU:s förvaltning. 7. Alla lobbyister bör registreras och kommissionens kontakter med olika lobbygrupper skall öppet redovisas. 8. Vi bör verka för att EU:s beslutanderätt avgränsas och inskränks och att den otydliga subsidiaritetsprincipen ersätts av tydliga begränsningar på liknande sätt som artiklarna 222 och 223 i nuvarande Romfördrag. 9. Vi bör också se till att en utträdesrätt för medlemsländer som vill lämna unionen införs i Romfördraget. Detta är några förslag som vi menar är nödvändiga för att vi skall få ett öppnare och mera demokratiskt EU. Jag undrar om de övriga partierna är för eller emot dessa förslag.

Fru talman! Jag sade inte att EU hade färre handelsförbindelser med tredje världens länder. Men däremot hävdar jag att de har sämre relationer än vad Sverige har haft. EU:s tullregler gentemot tredje världen, EU:s regler mot de s.k. Loméstaterna underbygger och understödjer ett sorts nykoloniala relationer som får länderna att vara fast i den struktur som är orsak till deras fattigdom.

Fru talman! Även om man kan diskutera den s.k. frihandeln i en världsekonomi som är så dominerad av stora transnationella koncerner och monopolföretag, som den värld vi lever i, kan man i varje fall inte säga att EU är en kraft för en liberalare världshandel. Snarare visar förhandlingarna inom GATT och WTO att EU har varit en egoistiskt, protektionistisk kraft.